Herr talman! Ulla Ekelund har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av att en 380 kV kraftledning fallit ner över en vanlig elledning, vilket ansvar statens vattenfallsverk har för befintliga högspänningsledningar och vilket ansvar tillverkaren av 400-kV-ledningen resp. ägaren till det lokala elverkets ledning har. Frågan är föranledd av att en lina från 400-kV-ledningen Breared Söderåsen nyligen föll ner över en 6-kV-ledning tillhörande Klippans elverk. Jag ser med stort allvar på det inträffade. Den nu aktuella ledningen innehas av statens vattenfallsverk, som också har konstruerat och byggt ledningen. Ledningen ingår i det statliga elöverföringssystemet. Vattenfallsverket har således driftansvar för ledningen. Bestämmelser om ansvaret för högspänningsledningar finns i lagen , innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, ellagen. Enligt lagen ansvarar ledningens innehavare för skador som orsakas genom inverkan av elektrisk ström från anläggningen. Sådant ansvar föreligger dock inte om skadan uppkommit på grund av force majeure. I sådant fall är anläggningens innehavare fri från ansvar under förutsättning att han inte kunnat förhindra skadan genom att iaktta föreskrivna skyddsåtgärder. Skulle tvist i ersättningsfrågan uppstå skall den prövas av allmän domstol. Mot den bakgrunden är jag förhindrad att uttala mig om ersättningsfrågorna i det nu aktuella fallet. Enligt uppgift som jag har fått av vattenfallsverket avser verket emellertid att ersätta de skador som vållats, vilket jag tycker är tillfredsställande. Tillsynsmyndigheterna på starkströmsområdet, dvs. statens energiverk och statens elektriska inspektion, har krävt att vattenfallsverket omgående skall vidta vissa åtgärder för att förhindra att liknande händelser upprepas. Tillsynsmyndigheterna har också begärt en utredning av vattenfallsverket för att erhålla underlag för eventuella ytterligare krav beträffande de aktuella kraftledningarnas utförande och drift. Sedan utredningen har redovisats kommer jag att ta ställning till om och i så fall vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på min fråga. Anledningen till den är som i korthet redogjorts för i frågeställningen den händelse som inträffade för nu snart en månad sedan när en 380-kV-ledning föll ner över den vanliga elledningen och orsakade att bl.a. vattenledningar blev strömförande och elledningar brändes av. Tack vare den mycket tidiga timmen skadades ingen människa. Utgången hade blivit en helt annan om arbetet i ladugårdar och kök och på andra arbetsplatser hade kommit i gång. Runt om i landet finns det korsande elledningar av det här slaget — dödsfällor som man inte tidigare har känt till. Vattenfall hittar allt fler livsfarliga elledningsstolpar utrustade med felaktiga sprintar. Redan samma vecka som den här olyckshändelsen inträffade hittade man inte mindre än 14 sådana stolpar på en sträcka mellan Malmö och Söderåsen. Enligt Vattenfall finns det totalt 600 000 sådana sprintar att kontrollera om man skall gå igenom hela kraftledningsnätet. Enligt uppgift tillgår kontrollen på det sättet att man två år inspekterar stolparna från luften och ett år inspekterar dem med kikare från marken. Jag skulle med anledning dels av denna uppgift, dels av vad energiministern sade i sitt svar vilja ställa två följdfrågor: Anser energiministern att det är betryggande att sprintarna besiktigas på det sätt som nu sker? Kan energiministern ge några ytterligare upplysningar om vad det innebär att tillsynsmyndigheterna avser att omgående ”vidta vissa åtgärder för att förhindra att liknande händelser upprepas”?

Herr talman! Får jag först än en gång upprepa att jag ser med ytterligt allvar på vad som har hänt och att sådana här händelser över huvud taget inte får förekomma. Den fråga som Ulla Ekelund reste om sättet att genomföra inspektioner ingår naturligtvis i de frågor som vi nu måste överväga. Jag vill inte föregripa det slutliga ställningstagandet, men jag kan försäkra att vi kommer att gå igenom också hur inspektionssystemet ser ut. Jag kan upplysa om att en rad åtgärder redan har vidtagits. Jag vill läsa högt ur ett brev från statens energiverk till statens vattenfallsverk: ”Med hänsyn till de ytterligt allvarliga konsekvenser som de redovisade felaktigheterna betr. linupphängningar, linskarvar och driftuppbyggnads automatik kan leda till anmodas statens vattenfallsverk att — förutom besvarande av ovannämnda skrivelse från statens elektriska inspektion — dels omgående skriftligt bekräfta vilka utrustningar för driftuppbyggnadsautomatik som avställts och var de är belägna och dels senast 1984-01-15 redogöra för Edra utredningar betr. de aktuella typerna linupphängningar och linskarvar samt för Edra tidsplaner betr. åtgärder avsedda att förhindra upprepande av de inträffade fallen.” Jag vill tillägga två saker. För det första: Vid den inspektion som nu görs åtgärdar man de enskilda sprintarna för att försäkra sig om att de inte kan lossna. För det andra: Det automatiska system som inte fungerade är nu avställt t. v., i avvaktan på vattenfallsverkets utredning.

Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att energiministern ser med allvar på det inträffade och att hon visar intresse för att hålla sig underrättad om vilka åtgärder som vidtas. Naturligtvis är det också tillfredsställande att statens vattenfallsverk och andra myndigheter så snabbt vidtar åtgärder. Det var dock en olycka som kunde ha fått mycket allvarliga följder — det är vi överens om. Jag förstår att det är svårt för energiministern att föregripa de utredningar som skall göras. Jag kan bara uttrycka den förhoppningen att tidsplanerna hålls och att utredningarna får ett sådant resultat att en dylik olycka inte kan upprepas.

Herr talman! Får jag till det sista bara tillägga följande. För det första: Självfallet skall vi se till att tidsplanerna kan hållas, att utredningarna görs med den skyndsamhet som krävs och att de åtgärder vidtas som erfordras.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat utbildningsministern om hon är beredd att medverka till en fortsatt utbyggnad av slottet i Vadstena för landsarkivets räkning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den nu pågående omoch tillbyggnaden av slottet beräknas bli avslutad under hösten 1985. Regeringens direktiv för projekteringen angav 25 000 hyllmeter och avsåg att täcka landsarkivets behov fram till 1990. Under projekteringen har dels en viss bantning av projektet skett av ekonomiska skäl, dels behoven vuxit mer än förutsett. Vid inflyttningen 1985 kommer landsarkivet därför att disponera ett tillskott av lokaler motsvarande ca 24 000 hyllmeter arkivutrymme. Detta innebär att plats kommer att finnas för ett par års accession, förutsatt att landsarkivet fortsätter att disponera en del av de nuvarande provisoriska lokalerna. Byggnadsstyrelsen upprättar årligen i samråd med bl.a. riksarkivet en prioriteringslista över aktuella projekt inom kulturområdet. Den aktuella listan upptar inte någon utbyggnad av Vadstena, men däremot projekt för landsarkivet i Uppsala och riksarkivet i Stockholm. Något underlag från byggnadsstyrelsen till regeringen om en sådan fortsatt utbyggnad av Vadstena föreligger inte. Ett ställningstagande från regeringens sida är därför f. n. inte aktuellt.

Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret. Frågan om Vadstena slott — och landsarkivet som finns inrymt där — samt om återuppbyggandet av vallarna vid slottet för landsarkivets behov börjar nu bli följetong i riksdagen. Men det är faktiskt en mycket intressant följetong, och min förhoppning är naturligtvis att den skall få ett lyckligt slut. Med lyckligt slut menar jag att den vallutbyggnad som nu pågår skall få fortsätta och slutföras. De nybyggda utrymmena kommer att vara färdiga, som sades här, i början av 1985, och landsarkivet förfogar då över ett hyllutrymme om 24 000 hyllmeter. F. n. är landsarkivets bestånd 22 000 hyllmeter. Det utrymme på 2 000 hyllmeter som finns över räcker inte ens till mottagandet av de arkivalier som väntar på att få flyttas över. Drygt 4 000 hyllmeter väntar redan nu på att flyttas, och i början av 1990-talet emotses ytterligare 7 500 hyllmeter bli överförda. Redan nu behöver alltså landsarkivets provisoriska lokaler utanför slottsanläggningen och även inom slottet tas i bruk. Landsarkivet står ånyo inför tvånget att krypa in i tillfälliga lokaler. Med tanke på att landsarkivet i över 90 år har tvingats stå ut med gamla provisoriska och bristfälliga lösningar och att personalen fått arbeta under orimliga förhållanden är det viktigt att man inte åter skapar ett lappverk av otillfredsställande nödlösningar. Det är synnerligen angeläget att lokalfrågorna för landsarkivet löses på ett sådant sätt att det tillgodoser kravet på utrymme på längre sikt. Det finns flera skäl till att fortsätta utbyggnaden. Ett tungt skäl är arbetslösheten, ett annat är att det skulle bli mycket billigare att fortsätta nu närt.ex. bron för transporter över södra vallgraven är på plats och maskiner och byggfolk finns där. Ett ytterligare skäl är att en mindre del av den södra vallen byggts färdig, Nr 44 vilket ger intrycket att vallanläggningen inte ens är halvfärdig. Riksantikvarieämbetet har påpekat detta förhållande. Slottets exteriör skulle klart förbättras om hela vallen byggs ut. Jag vill gärna erinra om att Vadstena slott är ett byggnadsminnesmärke av internationell klass, som årligen besöks av hundratusentals turister. I en sådan offentlig och i högsta grad uppmärksammad miljö synes det vara av största vikt att ett vanprydande provisorium inte permanentas. Då jag vet att statsrådet Göransson redan i somras blev informerad om förhållandena i Vadstena, vill jag fråga om detta svar är ett kategoriskt nej till fortsatt utbyggnad eller om vi kan förvänta oss att statsrådet är beredd att hjälpa oss hemma i Östergötland att få fortsätta byggandet. Jag kommer själv att ta upp frågan.

Herr talman! Marianne Karlsson redovisar i sitt inlägg en rad synpunkter på landsarkivets behov av lokaler. Hon talar om att man skulle medverka till att skapa ett lappverk, vanprydande provisorier och annat. Mitt intryck efter ett besök där är att den utbyggnad man har börjat med i själva verket är utomordentligt bra. Den kommer att innebära en väsentlig förbättring av lokalerna. Marianne Karlssons inlägg gav nästan vid handen att det som nu är gjort skulle vara till förfång för verksamheten, därest man inte fortsätter utbyggnaden och bygger färdigt alltihop på en gång. Men vi kan i dag inte göra det. Jag sade i mitt svar att något underlag från byggnadsstyrelsen om en fortsatt utbyggnad inte föreligger, och regeringen har därför inte f. n. någon anledning att ta ställning till ett sådant förslag. Jag har också redovisat ett par projekt som ligger högre upp på listan över aktuella byggprojekt på arkivområdet. Det är ett svar på frågan huruvida det jag anfört innebär ett kategoriskt nej. Det gör det naturligtvis inte, utan det är bara ett besked om i vilken ordning projekten ligger.
Herr talman! Jag tackar för denna komplettering. Jag vill försäkra statsrådet Göransson att vi är mycket glada över det som är gjort. Men när vi redan nu kan se att det är för litet, menar jag och många med mig att det blir en verklig kapitalförstöring om man inte fortsätter, när man har allting på plats och när man t.ex. har bron över södra vallgraven. Det vore lämpligare att fortsätta utbyggnaden och undvika en sådan kapitalförstöring. Redan om ett år kommer lokalerna faktiskt att vara för små. Jag förstår att det jag har att göra är att vända mig till byggnadsstyrelsen och försöka påverka den, så att byggnadsstyrelsen i sin tur lämnar förslag till regeringen.

Herr talman! Anders Björck har mot bakgrund av en påstådd överenskommelse mellan de borgerliga partierna och regeringen ställt fem frågor om fördelningen av ordförandeposterna i Sveriges Radio-koncernens styrelser: 1. Vad är skälet till att man utan något samråd eller någon information till de borgerliga partierna bryter mot överenskommelsen från den 26 oktober 1982? 2. Kan man i fortsättningen lita på överenskommelser med regeringen vad gäller SR-koncernens styrelser? 3. Anser regeringen att någon ny fördelning skall ske av ordförandeposterna för att uppnå balans? 4. Varför vill regeringen göra en ”politisk markering” med ordförandeposten i Sveriges Radios moderbolag? 5. Vid vilken tidpunkt tillfrågades först någon socialdemokratisk kandidat till den aktuella ordförandeposten? Jag vill först i korthet redovisa vilka regler som gäller för tillsättning av styrelseledamöter i Sveriges Radio-koncernen. I moderbolaget utser regeringen sju ledamöter, varav en som ordförande. Ytterligare fem ledamöter utses av bolagsstämman. Dessutom finns två arbetstagarrepresentanter. Härutöver är bolagets verkställande direktör ledamot av styrelsen. Moderbolagets styrelse utser sedan ledamöterna i dotterbolagens styrelser, utom de två arbetstagarledamöterna och verkställande direktören i resp. dotterbolag. Denna ordning infördes i samband med Sveriges Radiokoncernens omorganisation år 1978. En viktig princip i det sammanhanget var att garantera en självständig ställning för de programproducerande bolagen — dotterbolagen — i förhållande till regeringen. Regeringens uppgift stannar alltså vid att varje år utse en ordförande och sex övriga ledamöter i styrelsen för moderbolaget. De tre första frågorna utgår från att det finns en överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga partierna om fördelningen av ordförandeposterna i de fyra dotterbolagen. Någon överläggning i denna fråga mellan de borgerliga partierna och regeringen eller företrädare för regeringen har inte förekommit. Den överenskommelse som Anders Björck åberopar träffades, enligt vad jag har inhämtat, mellan styrelserepresentanter inom moderbolagets styrelse. Därvid meddelade den socialdemokratiske styrelserepresentanten att regeringen för år 1983 inte hade för avsikt att byta ordförande i moderbolaget. Med det anförda anser jag mig — så långt det är möjligt — ha besvarat de tre första frågorna. I sin fjärde fråga anför Anders Björck att regeringen har velat göra en politisk markering med ordförandeposten i Sveriges Radios moderbolag. Som jag tidigare har anfört är posten som styrelseordförande i Sveriges Radios moderbolag den enda ordförandepost som regeringen har att tillsätta. Regeringen har nyligen — efter att vid ett tidigare tillfälle ha omförordnat den förre ordföranden — utsett en ny. Jag anser det inte vara anmärkningsvärt att den nya ordföranden är socialdemokrat. Jag utgår från att varken ordföranden eller övriga styrelseledamöter i sitt styrelsearbete fungerar som redskap för sitt parti eller den intressentgrupp som har utsett vederbörande, utan att de utifrån aktiebolagslagens bestämmelser och övriga tillämpliga regler och avtal främjar verksamheten i det företag de har ansvar för. I sin femte fråga undrar Anders Björck vid vilken tidpunkt någon socialdemokratisk kandidat till den aktuella ordförandeposten först tillfrågades. Frågan är i sammanhanget ovidkommande, varför jag inte finner anledning att besvara den.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Det är emellertid icke ett sanningsenligt svar som herr Göransson ger kammaren. Jag är medveten om att det är en allvarlig anklagelse, men jag är beredd att stå för den. Får jag först säga, herr talman, att när vi den 26 oktober träffades i Tessinska palatset meddelade den socialdemokratiske styrelserepresentanten Leif Andersson att han var befullmäktigad av regeringen att för regeringen förhandla om samtliga ordförandeposter i SR-koncernens styrelser. Det finns, herr Göransson, vittnen på detta, och jag tror inte att det råder någon som helst tvekan om själva händelseförloppet. Till yttermera visso, herr Göransson, diskuterades den här frågan vid SR-koncernens styrelsesammanträde i måndags, och då bekräftade den socialdemokratiske styrelserepresentanten Leif Andersson att min version i massmedia var helt korrekt så när som på en punkt, nämligen att överenskommelsen skulle gälla bara ett år. Men han bekräftade inför hela styrelsen att det fanns en överenskommelse. Jag måste därför fråga, herr talman: Är det korrekt att statsrådet Göransson sagt till den avgående ordföranden Gunnar Helén att han önskade göra en politisk markering med utseendet av Harry Schein till ordförande i styrelsen? Får jag också fråga: Om det inte var en förhandling som ägde rum i Tessinska palatset den 26 oktober förra året, vad var det då? Skall man tolka det som herr Göransson nu har sagt som att det i fortsättningen icke skall äga rum några förhandlingar med de borgerliga partierna om fördelningen av ordförandeposter inom SR-koncernen? Om det är på det sättet är det väl bra att det sägs ifrån nu, så att vi vet vad vi har att rätta oss efter i fortsättningen. Får jag vidare fråga statsrådet Göransson om han anser att den nuvarande fördelningen av ordförandeposter inom SR-koncernen enligt hans mening är riktig och speglar vad vi kan anse vara rimligt i förhållande till partiernas styrka. Nr 44 Får jag också fråga: Varför vill statsrådet Göransson inte tala om när Harry Måndagen den Schein tillfrågades om ordförandeposten i Sveriges Radios styrelse? Kan 12 december 1983 Statsrådet Göransson bekräfta att det i varje fall icke skedde under våren? Det underliga är nämligen att Gunnar Helén först tolv dagar innan av ordförande Det är viktigt att vi får ordentliga svar på dessa frågor i dag, herr talman. posternai ä

Jag utgick vidare ifrån att detta inte skulle vara mer dramatiskt eller mer upprörande än det var när en tidigare socialdemokratisk ordförande i Sveriges Radios styrelse hastigt entledigades 1976 efter det regimskifte som då skedde när den borgerliga trepartiregeringen tillträdde. Det är fråga om den politiska vikt ordförandeskapet i moderbolagets styrelse har. Någon anledning för regeringen att diskutera och förhandla om ordförandeposter i dotterbolagens styrelser finns självfallet inte. Det kan inte regeringen göra, och det är heller inte en fråga för riksdagen. De diskussioner som Anders Björck redovisar och hänvisar till fördes mellan ledamöter i moderbolagets styrelse. Där klargjordes att beskedet om ordförandeposten i moderbolagets styrelse avsåg 1983. Ordförandeskiftet genomfördes nu under hösten, och det var vid den tidpunkten jag hade anledning att ta kontakt med en efterträdare och tillfråga honom om han ville kandidera. När det till sist gäller beskyllningen för att i mitt svar icke vara sanningsenlig är det alldeles självklart att jag tar en sådan beskyllning med stort allvar. Jag är emellertid inte ensam i regeringen om att på helt lösa grunder bli beskylld för att fara med osanning.
Herr talman! Om regeringen är utsatt för beskyllningar för att icke hålla sig till sanningen, kan det möjligtvis bero på att det finns fog för sådana beskyllningar. Då är det väl bättre att se till att man håller sig till sanningen än att stå här i talarstolen och klaga. Nu är ju det här en frågedebatt; annars skulle jag ha kunnat gå in på den debatt herr Göransson och jag och flera andra hade i våras om massmediekommitténs sekretariat. Då skulle man också kunna konstatera hur läget är när det gäller sanningsenligheten. Jag skall emellertid avstå från detta. Jag måste dock en gång till fråga: Menar herr Göransson på fullt allvar att den överläggning som ägde rum den 26 oktober förra året icke på något sätt var samordnad med herr Göranssons ansvar som statsråd och chef för den del ansvarsområde? Var icke herr Göransson informerad om att Leif Andersson skulle förhandla på regeringens vägnar? Leif Andersson använde ordagrant det uttrycket. Jag skulle vilja ha ett svar, herr talman, på detta. Om det är på det sättet att överenskommelsen bara avsåg 1983, borde man ju ta kontakt med de borgerliga partierna inför 1984 och säga: Nu har vi ändrat oss. Vi har andra förslag att komma med. Jag frågar: Varför gjorde man inte detta? Jag frågar också: Vill herr Göransson påstå att han icke till Gunnar Helén har fällt yttrandet att regeringen ville göra ”en politisk markering”? Vill herr Göransson förneka att han fällt detta yttrande till Gunnar Helén? Får jag också till slut fråga: Varför vill Bengt Göransson inte tala om när man först tillfrågade Harry Schein om ordförandeposten i moderbolagets styrelse? Varför tiger Bengt Göransson på den punkten?

Herr talman! Överenskommelsen den 26 oktober 1982 träffades — jag ber att få upprepa det — mellan fyra ledamöter i moderbolagets styrelse. Det var alltså representanter för de i styrelsen representerade partierna. Leif Andersson, socialdemokrat, framförde att regeringen hade för avsikt att utse fyra representanter för socialdemokraterna i moderbolagets styrelse i stället för tre — det tidigare antalet. Han meddelade också att vi för 1983 inte hade för avsikt att byta ordförande i styrelsen för moderbolaget. Självfallet har jag varit informerad om att Leif Andersson förde de samtalen. När jag har fått frågan om den politiska markeringen, har jag redovisat vad jag sade. Jag har klargjort varför ordförandeposten i år ansågs vara politiskt viktigare än den ansågs vara i fjol, då ordföranden dessutom hade ett antal kvarvarande uppdrag att fullfölja, något som gav oss anledning att låta honom sitta kvar en längre tid än han hade fått sitta om vi hade haft en borgerlig regering och en socialdemokrat hade suttit i ordförandestolen.
Herr talman! Bengt Göransson vill tydligen göra gällande att det inte var en förhandling mellan regeringen och de borgerliga partierna, utan mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Att man inte kan lita på regeringen har vi uppenbarligen fått klart för oss i dag, men skall det även gälla socialdemokraterna? Jag kan försäkra i kammaren närvarande ledamöter att den version som Bengt Göransson ger av vad som hände vid den här överläggningen icke är korrekt. Det är han mycket väl medveten om. Jag måste emellertid pressa herr Göransson på en fråga, som han undviker. Just genom att han undviker den, herr talman, tror jag att vi alla fått klart för oss vad det är för spel som Bengt Göransson driver i den här frågan. När tillfrågades Harry Schein först om posten som ordförande i moderbolagets styrelse? Varför vågar Bengt Göransson icke svara på den frågan?
Herr talman! Låt mig först beträffande den person som nu har utsetts till ordförande i Sveriges Radio-koncernens styrelse konstatera att hans kompetens för uppgiften inte på någon punkt har kunnat ifrågasättas. Tidpunkten, den dag och det datum då Harry Schein erbjöds att få posten finner jag mig inte ha anledning att redovisa inför kammaren. Jag kan bara försäkra Anders Björck att det lömska spel som han hoppas skall finnas bakom frågan inte finns.
Herr talman! Om det inte finns något lömskt spel, varför är herr Göransson då så rädd för att tala om när han på regeringens vägnar första gången tillfrågade Harry Schein om han ville bli ordförande i moderbolagets styrelse eller inte? Varför vågar herr Göransson icke göra detta? Frågan är, herr talman, relevant i mycket stor utsträckning. Den är relevant därför att den sittande ordföranden, Gunnar Helén, fick besked tolv dagar före bolagsstämman om att han icke längre var önskvärd, att regeringen önskade göra en politisk markering. Det har förekommit uppgifter i massmedia om att Harry Schein redan under våren i år var tillfrågad, medan man icke orkade med att fråga Gunnar Helén om det här förrän tolv dagar före bolagsstämman. Varför är det så farligt att här i dag tala om när herr Göransson tillfrågade Harry Schein om ordförandeposten?
Herr talman! Låt mig dra den slutsatsen av Anders Björcks inlägg att han inte på någon punkt i sak kan kritisera valet av ordförande för Sveriges Radio-koncernen. Anders Björck upprepar envist frågan om vilken dag Harry Schein tillfrågades. De uppgifter som ryktesvis har lämnats i pressen är inte korrekta på den punkten.
Herr talman! Jag trodde inte att det här var en debatt där vi skulle diskutera Harry Scheins eventuella förträfflighet eller inte. Det är mycket möjligt att Harry Schein tillfredsställer både mig och herr Göransson när det gäller sättet att sköta ordförandeposten i moderbolagets styrelse. Men om nu pressuppgifterna om tidpunkten när Harry Schein tillfrågades icke är korrekta, som herr Göransson sade, kan det väl inte vara så förtvivlat farligt att tala om vad som är korrekt i ärendet. Varför vågar herr Göransson icke göra det? Tidningarna har tydligen farit med osanning — sådant händer som bekant. Skulle det då inte vara bra att rensa luften och tala om när Harry Schein tillfrågades om ordförandeposten i Sveriges Radios styrelse? Den här frågan kommer att förfölja Bengt Göransson, det kan jag försäkra, tills han har gett ett korrekt svar.
Nr 44 Herr talman! Om jag med så litet kan bidra till att ge Anders Björck något Måndagen den
Om hemspråks Herr talman! Jag tror inte att herr Göransson är medveten om vad han undervisningen för bjuder på. Men det är klart att man skall tacka även för detta. barn från Jugo Nu är det emellertid så, att det här faktiskt inte bara är en fråga mellan slavien Bengt Göransson och mig. Det handlar om ordförandeposten i monopolföretaget Sveriges Radio som, för att det skall göras en politisk markering, har erbjudits en partivän till herr Göransson. Hans kompetens behöver vi inte diskutera i detta sammanhang. Vad det handlar om mer är ju att den person som har suttit på denna post, och vid överläggningar den 26 oktober förra året hade fått besked om att han skulle få sitta kvar, fick beskedet — med tolv dagars varsel — att han icke var önskvärd längre av politiska skäl. Jag kan inte förstå annat än att det här verkligen har bedrivits ett dubbelspel från regeringens sida. Harry Schein har uppenbarligen tillfrågats ett halvår i förväg, och Gunnar Helén fick reda på detta tolv dagar innan. Så handlägger regeringen viktiga personfrågor.

Herr talman! Andres Käng har frågat utbildningsministern om åtgärder hon avser att vidta för att trygga att hemspråksundervisningen för barn från Jugoslavien bedrivs i samklang med kraven på saklighet och objektivitet i grundskolans läroplan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Skolan skall hävda vårt samhälles grundläggande värderingar om bl.a. demokrati och alla människors lika värde. Ansvaret för att denna grundsyn präglar skolans arbete åvilar i första hand varje enskild lärare och skolledare. Skolans mål i detta avseende gäller också hemspråksundervisningen. Man måste dock vara medveten om de särskilda svårigheter som hemspråksundervisningen möter. Framför allt för de språk som har få elever är det ofta svårt att få tillgång till läromedel som är anpassade till svensk läroplan. Detta ställer självfallet extra stora krav på läraren att utforma undervisningen i övrigt på ett sådant sätt att inslag i läromedlen som eventuellt strider mot läroplanen balanseras och motverkas. Som hjälp för lärare och kommuner att välja läromedel i hemspråk ger statens institut för läromedelsinformation ut kataloger över läromedel i de olika hemspråken. Förteckningen innehåller kortfattade beskrivningar av läromedlens 15 Nr 44 innehåll och utformning samt en bedömning av om de är lämpliga att Måndagen den använda i undervisningen. Förteckningen finns för serbokroatiska och 12 december 1983 kroatiska. SIL arbetar därutöver med förteckningar för makedonska och a rek nnatat SUVENNAR: Om hemspråks Jag räknar med att få anledning att återkomma till läromedelsförsörjningundervisningen för en för hemspråksundervisning i anslutning till beredningen av språkoch barn från Jugokulturarvsutredningens betänkande Kunskap för gemenskap — Läromedel slavien för språklig och kulturell mångfald.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, och jag vill särskilt instämma i slutmeningen om att det finns all anledning för ministern att återkomma till läromedelsförsörjningen för hemspråksundervisningen. Bakgrunden till min fråga är att kroatiska föräldrar har hört av sig. De har varit bekymrade för att det vid hemspråksundervisning av barn från Jugoslavien i svenska skolor förekommer en hel del läromedel som förhärligar diktaturen och kommunistpartiet och skildrar Tito bara som älskad landsfader men inte alls som den kommunistdiktator han också var. Dessa föräldrar har levt under både kommunistiskt och fascistiskt förtryck och verkar, precis som alla kroater jag träffat, vara övertygade demokrater. Därför reagerar de när det t.ex. i dessa läromedel sägs: ”Kommunisterna kämpar alltid för arbetarnas rättigheter och frihet.” Det är klart att sådant kan kännas konstigt och smått stötande för kroater och andra som känner till exempelvis de jugoslaviska kommunisternas behandling av en kroatisk facklig ledare m.m. som Marco Veselica — eller de polska eller kubanska kommunisternas övergrepp mot oberoende arbetarledare och andra. Jag gör givetvis inte skolministern ansvarig för vad enskilda läromedelsförfattare skriver vare sig i Sverige eller utomlands. Men jag tror som sagt att det finns anledning för skolministern att låta granska särskilt de politiskt indoktrinerande läromedel som används i hemspråksundervisningen för barn från Jugoslavien. Ministern nämnde de särskilda svårigheter som förekommer i den här undervisningen. Men de borde ju också leda till att regeringen ger särskilda möjligheter för statens institut för läromedelsinformation att granska dessa läromedel. Jag skulle också till slut vilja fästa ministerns uppmärksamhet på ett reportage som för ett par veckor sedan sändes av riksradions redaktion för invandrarprogram. Det handlade om hemspråksundervisningen för jugoslaviska barn. Man fick se bilder på hur barn togs upp som pionjärer i den jugoslaviska barnorganisationen. Därför undrar jag nu, för det första, om ministern anser det lämpligt att man i den demokratiska svenska skolan ordnar intagning av elever i en utländsk diktaturregims barneller ungdomsorganisation eller över huvud taget i diktaturvänliga organisationer. För det andra skulle jag vilja att ministern ännu tydligare kunde markera det gravt olämpliga i att man i den demokratiska svenska skolan använder 16 läromedel som förhärligar den jugoslaviska kommunistdiktaturen och dess förre ledare eller någon annan diktatur eller diktator.
Herr talman! Jag har i mitt svar redovisat de praktiska svårigheter som Måndagen den finns när det gäller undervisning på olika hemspråk. Jag har hänvisat till att vi 12 december 1983 i samband med beredningen av Birgitta Ulvhammars utredningsbetänkande kommer att ta upp de här frågorna och se vad som kan göras. Självfallet är det inte lämpligt att i någon lärobok, vare sig för svenskspråkiga barn på svenska eller för invandrarbarn på deras hemspråk, ha material som förhärligar våld och diktatur. När det gäller den mycket konkreta frågan om det är lämpligt att man i skolor tar in elever i en pionjärorganisation vill jag avstå från att här kommentera den. Jag har inte förrän nu, när Andres Käng i talarstolen redovisar detta, hört talas om saken och vill därför inte göra någon närmare kommentar.
Herr talman! När vi i torsdags diskuterade undervisningen om Baltikum i svenska skolor efterlyste jag en litet tydligare politisk viljemarkering från ministerns sida och fick den då. Jag skulle vilja se om vi inte kan locka fram denna vilja också i dag. De allmänna problem som ministern talade om gäller ju i mycket hög grad just undervisningen av barn från Jugoslavien, därför att den jugoslaviska regimen ju över huvud taget försöker leva högt på Jugoslaviens ställning som alliansfri stat och på att regimen är förhållandevis sovjetkritisk. Detta leder till att många svenskar — förmodligen också de som sitter som granskare inom statens institut för läromedelsinformation — inte är medvetna fullt ut om att regimen i Belgrad ändå är en diktaturregim; och dessutom en diktatur som precis som Khadaffis i Libyen skickar ut mordpatruller mot regimkritiker utomlands.

Jag skulle till sist vilja fråga om skolministern håller med mig även på de punkterna.
Herr talman! Jag ser det som alldeles självklart att vi i våra svenska skolor skall meddela en undervisning, också för hemspråkseleverna, som stämmer överens med de riktlinjer som anges i vår läroplan. Jag tycker det är den politiska markering som Andres Käng efterlyser och som jag här vill göra. När det gäller kommentarer till olika framställningar som har gjorts i skilda sammanhang kan jag inte ta upp dem till diskussion i kammaren utan att ha tillgång till något mer dokumenterande material rörande det som jag ombetts att kommentera.
Herr talman! Det är fullt rimligt att skolministern inte här i kammaren utan vidare kan ta ställning till enskilda läromedel. Jag har sammanställt en dokumentation om de olika läromedel — som statens institut för läromedelsinformation släppt igenom — där just den ifrågavarande diktaturregimen förhärligas på ett sätt som även för skolministern borde vara helt oantagbart. Efter debatten kan jag överlämna dokumentationen och den förteckning från SIL i vilken jag särskilt markerat de läromedel som är speciellt diktaturförhärligande. Jag räknar med att skolministern mot denna bakgrund kan be SIL att särskilt granska de läromedel som används i hemspråksundervisningen när det gäller barn från Jugoslavien.
Herr talman! Därmed är vi tillbaka där vi började. Inom ramen för den beredning som skall göras av språkoch kulturarvsutredningen kommer naturligtvis en sådan granskning att ske. Jag är tacksam för det material som då kan ställas till förfogande.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om tidsprogrammet för projektering och byggande av det nya Wasamuseet. I byggnadsstyrelsens skrivelse, daterad den 25 april 1983, till regeringen angående det nya Wasamuseet, anges projekteringstiden till 18 månader och byggnadstiden till 27 månader. Kostnaden för projektet har beräknats till 121 milj.kr. Byggnadsstyrelsen hemställer i skrivelsen om regeringens uppdrag att projektera nybyggnaden för Wasamuseet. Wasaprojektet är det dyraste bland de byggnadsobjekt inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde som enligt byggnadsstyrelsens planering är aktuella för den närmaste femårsperioden. I dagens situation med ett begränsat ekonomiskt utrymme innebär det att ett projekt i Wasas storleksordning kommer att ta en betydande del av tillgängliga resurser i anspråk och härigenom påverka möjligheterna att genomföra andra angelägna byggnadsprojekt inom såväl utbildningsdepartementets som andra departements verksamhetsområden. Beredningen av frågan om Wasaprojektet inbegriper sålunda flera viktiga ställningstaganden. Beredningen måste därför ges den tid den behöver. Jag är med andra ord inte beredd att nu redovisa en tidsplan för projektet.

Herr talman! Tack för svaret. Wasavarvet är Sveriges internationellt sett mest kända museum. Inget annat har så många utländska besökare, inget annat drar in så mycket i entréavgifter. Länge har konserveringsexperterna varnat för att det nuvarande provisoriska varvet inte på ett tillfredsställande sätt kan skydda Wasa från klimatisk påverkan. Planerna på ett nytt varv för Wasa har kommit långt. Det återstår bara projekteringsbeslut och besked om igångsättning för ett bygge som inkl. projekteringen tar ungefär fyra år. Enligt byggnadsstyrelsens planer skulle regeringen i september ha gett projekteringstillstånd. Men nyligen kom kulturministern med beskedet att det inte blir någon projektering. Dels finns det inte pengar, dels råder det delade meningar om lokaliseringen av det nya varvet. Det är sant att det är ont om pengar, men Wasa är en nationell skatt som till varje pris måste bevaras. Även om investeringen är stor, får man inte glömma att Wasa är vår största internationella turistattraktion och en ovärderlig kulturskatt. Sant är också att det alltid har funnits en begränsad opinion på Östermalm och Djurgården som inte kan acceptera lokaliseringen av det nya museet. Men tidigare regeringar har varit ense om att man inte kan låta detta förhållande fälla avgörandet. Den arkitektoniska lösning som nu har valts tar också all rimlig hänsyn till stadsplaneoch miljöaspekterna. Nu hoppas jag att kulturministern är beredd att ta en dust med finansministern om Wasa. Det skulle inte vara värdigt Sverige, om skeppet skulle gå under en andra gång — på grund av tövan hos dem som har makten och ansvaret.

Herr talman! Jag delar Jan-Erik Wikströms uppfattning om Wasamuseets värde och dess betydelse, inte bara ytligt för turismen, utan också historiskt och kulturhistoriskt. Jag har vid ett sammanträffande med företrädare för Wasamuseets styrelse för litet sedan klargjort att vi i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i inte anser oss ha möjlighet att omedelbart plocka fram de pengar som behövs för bygget. I det sammanhanget har jag sagt — eftersom Jan-Erik Wikström refererar till det vill jag något utveckla det — att det naturligtvis är mycket svårare att lyfta upp ett projekt högt upp på prioriteringslistan och pressa igenom det på bekostnad av andra projekt om det råder mycket delade meningar om lokaliseringen och om det gäller ett projekt som kräver oerhört mycket pengar. Jag tycker inte det är särskilt överraskande att det är på det sättet. Jan-Erik Wikström säger nu från talarstolen att han för sin del skulle vara beredd att göra en mycket hård överkörning av den, som han kallar det, begränsade opinionen på Östermalm; östermalmsbor skall inte få avgöra var Wasamuseet skall ligga! — Det skall de naturligtvis inte göra. Men om de under hösten uppvaktar regeringen och redovisar synpunkter på lokaliseringen finns det faktiskt skäl — det tycker jag är demokratiskt rimligt — att också överväga och pröva de argument de för fram.

Herr talman! Jag tycker det är viktigt att man lyssnar på alla. Men denna grupp från Östermalm och Djurgården uppvaktade redan på min tid vid ett flertal tillfällen, och jag tror uppriktigt sagt inte att den har några nya synpunkter att komma med. Det var därför jag sade att vi gjorde bedömningen att det här var den bästa lokalisering man kunde finna. Men jag hoppas att vi skall kunna bli överens om att projekteringen inte får dröja alltför länge. Jag vill försäkra kulturministern att han i denna fråga kan räkna med ett starkt stöd från den städse lojala oppositionen.
Herr talman! Jag kan konstatera att Jan-Erik Wikström anser att den beredning som behöver göras redan är gjord — under hans tid. Låt mig för min del då bara tillägga — och det gör jag mot bakgrund av att jag har kunnat följa utvecklingen av planerna på ett stort museum ute i landet som Jan-Erik Wikström fattade beslut om men inte beviljade de medel som han hade beslutat tilldela det — att jag inte är beredd att visa handlingskraft på det sätt som han gjorde i ett antal ärenden, nämligen genom att fatta beslut innan man vet att man har pengar för att betala det.
Herr talman! Jag skulle vilja varna Bengt Göransson för den här sortens oförskämdheter. Tala klarspråk! Vad är det Bengt Göransson syftar på? Det har faktiskt varit enighet i alla instanser som har burit ansvar för frågan om Wasavarvet. Jag har all respekt för att man inte kan lösa pengaproblemet. Men att det i en grupp har funnits delade meningar om lokaliseringen tycker jag inte är någon bärande invändning. Man behöver väl inte vara så misstänksam att man skall käbbla i varenda politisk fråga. Om jag säger att Bengt Göransson kan räkna med stöd för Wasavarvet skulle väl det, tycker jag, vara en tillgång för en kulturminister. Jag vet att det kan behövas sådant stöd när man skall kämpa med finansdepartementet.
Herr talman! Jag tackar för det stöd som Jan-Erik Wikström är beredd att lämna och hoppas att det inte bara är i diskussioner med finansdepartementet han avser att lämna sådant stöd utan också i diskussioner med andra som möjligen har synpunkter på både Wasamuseets förläggning och annat.
Herr talman!

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kustposteringen i Arkösund får vara kvar. Generaltullstyrelsen har den 27 september i år skrivit till länsstyrelsen i Östergötlands län om en planerad indragning av kustposteringen i Arkösund. Om handläggningen av sådana frågor finns bestämmelser i förordningen om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Enligt förordningen skall länsstyrelsens yttrande inhämtas över en sådan planerad åtgärd. Först därefter kan frågan komma att hänskjutas till regeringen för prövning. Länsstyrelsen har ännu inte yttrat sig i ärendet. Jag anser att det därför inte finns anledning för mig att nu föregripa handläggningen med ett uttalande i frågan.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

Om och om igen har vi östgötar talat om att en sådan åtgärd skulle gå stick i stäv mot vår regionalpolitiska satsning på Östergötlands skärgård och mot det faktum att denna skärgård klassats som primärt rekreationsområde och i allt större utsträckning drar åt sig turister och förbipasserande båtar. En enig politisk front från länet har också hittills lyckats förhindra tullverkets nedläggningsplaner. Inte minst gjorde den alltför tidigt bortgångne Erik Wärnberg en fin insats också på detta område. Och alla berörda instanser i vårt län säger fortfarande: Lägg inte ner kustposteringen i Arkösund! Generaltullstyrelsen har 4 203 personer anställda, varav ca 780 i Stockholmsområdet. Verket fick 1983/84 över 670 milj.kr. Med dessa siffror som bakgrund är det för mig ständigt lika förunderligt att man varje gång man uppmanas att spara kastar sina blickar på en båt och tre man i Arkösund. Beror det på bristande vilja eller bristande förmåga att peka ut motsvarande besparing på någon större ort eller vid någon större verksamhetsplats? För det kan ju inte bero på att detta vore omöjligt. På vilket sätt har då tullverket tänkt sig att de arbetsuppgifter som kustposteringen i Arkösund nu gör skall utföras i fortsättningen, om man får sin vilja fram och lägger ner posteringen? Jo, uppgifterna skall delas mellan Oxelösund och Gryt. Oxelösundsbåten har Landsort som sin norra vändplats. Därifrån till Arkö är det 34 sjömil. Grytbåten har Flatarp som sin södra gräns, och därifrån är det 40 sjömil till Arkö. Det betyder att under långa tider skulle det inte finnas någon båt tillgänglig inom S:t Annas skärgård som kunde göra snabba insatser vid olycksfall, tjuvfiske, båtolyckor, övervakning av militär natur och ofredande av naturvårdsområden. Finansministern säger att vi skall avvakta länsstyrelsens svar på tullverkets förfrågan. Det kan ju vara riktigt, men då frågar jag: Om tullverket tänkt ta hänsyn till detta, hur kan då verket skriva i sin senaste anslagsframställning: ”Samtidigt beräknas posteringarna Marstrand, Piteå och Arkösund dras in”? Denna skrivning ger inte oss i länet hopp om att verket tänker ta någon hänsyn till vilka svar man får.
Herr talman! Det beror självfallet på innehållet i remissvaren om vi tar hänsyn i den meningen att vi följer dem.

Det har skett indragning av personal och bedrivits ett besparingsarbete. Under den tid när Anna Wohlin-Andersson styrde det här landet bedrevs detta rationaliseringsarbete med mycket stor kraft. Tullverket agerade naturligtvis utifrån de signaler som det under många år har fått av Sveriges regering och riksdag. Vi riksdagsledamöter och regeringsledamöter får inte utfärda signaler och ställa krav på neddragningar, besparingar och rationaliseringar och sedan, när man skall skrida till verket och genomföra förslagen, säga att vi inte hade en aning om att det skulle gå på det här sättet. Den typen av inkonsekvens är inte möjlig, om man vill bedriva praktisk politik.

Herr talman! Under hela den tid ”när Anna Wohlin-Andersson styrde det här landet”, för att direkt citera finansministern, slogs företrädare för alla partier från Östergötland för att få behålla kustposteringen i Arkösund. Mitt bidrag till de överväganden som finansministern nu säger att regeringen skall göra är ett citat ur Norrköpings kommuns uttalande den 7 november detta år med anledning av generaltullstyrelsens skrivelse. Kommunen anför: ”Statskontoret har i sin utredning angående sammanförande av sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning förutsatt att den nuvarande kustposteringen i Arkösund skall finnas kvar. Detta är enligt kommunstyrelsens uppfattning en förutsättning för att den föreslagna samordningen skall kunna genomföras och därav föranledda besparingseffekter kunna uppnås. Det Nr 44 framstår därför som synnerligen olyckligt om tullverket på nu föreslaget sätt genom indragning av kustposteringen i Arkösund ensidigt skulle frångå förutsättningarna i utredningen rörande den föreslagna sammanslagningen av sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning.” Får jag med anledning av detta fråga finansministern: Bör man åtminstone inte avvakta pågående utredningar, innan man tar ställning till hur kustposteringen i Arkösund i fortsättningen skall se ut?
Herr talman! Såvitt gäller regeringens beröring med detta ärende har jag redan besvarat Anna Wohlin-Anderssons fråga med ja.

Herr talman! Sten Sture Paterson har ställt följande fråga angående hyreshusavgiften: Vilken information har lämnats till drabbade fastighetsägare för att ge dem möjlighet att vidta de följdåtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla en sund ekonomisk planering i fastighetsförvaltningen? Det är väsentligt att information ges allmänheten om innehållet i skattereglerna. Detta är en uppgift i första hand för riksskatteverket. Riksskatteverket har också i fråga om hyreshusavgiften gått ut med information till samtliga de fastighetsägare som enligt tillgängligt material kan komma att beröras av avgiften. Därutöver har naturligtvis skilda myndigheter såsom riksskatteverket och departement stått till tjänst vid förfrågningar från fastighetsägare. I sammanhanget kan även nämnas att riksskatteverket har utfärdat anvisningar för tillämpningen av lagen om hyreshusavgift.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Hyreshusavgiften tas ut första gången vid 1984 års taxering och avser inkomståret 1983. På 1984 års preliminärskattesedel kommer inte då utgående hyreshusavgift att vara inräknad, eftersom den ej hunnit matas in på data. Enligt taxeringsförordningen påförs 1984 års hyreshusavgift 1985 års slutskattesedel. Systemet avses vara i funktion vid utsändandet av 1985 års preliminärskattesedel. Under detta år skall då erläggas såväl hyreshusavgiften för 1984, 1,5 20 av taxeringsvärdet, som avgiften för 1985, 2 20 av taxeringsvärdet, resp. 1,4 70 av taxeringsvärdet om den aviserade nya fastighetsskatten genomförs. 23 Riksskatteverket har den 26 augusti 1983 utfärdat anvisningar om hyreshusavgiften. Därav framgår att för undvikande av kvarstående skatt och eventuell kvarskatteavgift kan den preliminära skatten under inkomståret ökas eller fyllnadsinbetalning verkställas senast den 30 april året efter inkomståret. : 5 Enbart en fyllnadsinbetalning senast den 30 april året efter inkomståret undanröjer inte uppkomna verkningar av hyreshusavgiften. Denna är avdragsgill, och om avdraget skall kunna göras under inkomståret måste avgiften också vara erlagd detta år. Detta gäller för alla fastighetsägare som tillämpar kontantprincipen. Gällande beskattningsregler omöjliggör för dem att avsätta pengar under inkomståret för en fyllnadsinbetalning av skatt senast den 30 april året efter. En sådan reservation blir inkomstbeskattad och därmed reducerad till ca en tredjedel av sin ursprungliga storlek. Konsekvenserna för dem som stannar för alternativet med fyllnadsinbetalning senast den 30 april blir högst kännbara 1985, då både 1984 års hyreshusavgift och 1985 års hyreshusavgift/fastighetsskatt skall erläggas. Detta medför en ryckighet på utgiftssidan med menlig inverkan på likviditeten och motverkar ett vidmakthållande av en jämn reparationsnivå. Vikten av att fyllnadsinbetalning sker under inkomståret har icke nått ut till berörda fastighetsägares flertal. En sådan information borde ha lämnats via massmedia, genom annonser, radio och TV, ävensom om vilka regler som gäller för olika redovisningssystem. Jag vill fråga finansministern: Anser finansministern att, med det sagda som bakgrund, myndigheternas information till de av den nya skatten berörda varit tillfredsställande? Vidare, kan finansministern medverka till att informationen når ut, såväl i det nu aktuella fallet som framgent när en ny skatt införs?
Herr talman! Jag kan hålla med Sten Sture Paterson på en punkt, och det är att i många fall är våra myndigheter väldigt bundna till det formella innehållet i författningar och lagar. De kommer kanske inte förrän i efterhand — liksom måhända har skett här — till insikt om att det finns vissa praktiska konsekvenser som det kan vara värt att upplysa de skattskyldiga eller andra berörda medborgare om. Jag tänker för min del dra en viss lärdom av det här. Nu vet jag inte vilken skada det kan ha ställt till med, vilka problem som kan ha uppstått. I de anvisningar som lämnats ut — och jag kan inte erinra mig att information har givits i någon annan form — har de praktiska konsekvenserna inte tagits upp, och det tycker jag att vi kan se som en brist. Låt oss ta det mera som en principiell erinran att vi som myndigheter allihop bör fundera över hur informationen till allmänheten skall läggas upp. Jag tror att vi har mycket mer att göra där som borde vara till glädje för medborgarna och också stärka förtroendet för myndigheterna.
Herr talman! Jag tackar finansministern för kompletteringen. Personligen har jag varit i kontakt med riksskatteverket för att få praktiska informationer om hanteringen och haft föga framgång med det. Därifrån ser man det vad jag skulle vilja kalla rent fiskalt. Kontakt med Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund och dess interna skrift Skattenytt nr 11 ger en viss ledning, men även den är svårtolkad för en vanlig medborgare. Jag konstaterar i likhet med finansministern att riksskatteverkets information berör hur den nya skatten fungerar utifrån taxeringsmyndigheternas hantering. Hur den praktiskt måste hanteras av skattebetalaren ges det ingen klar information om, särskilt inte vad beträffar avdragets utnyttjande och hur det slår på olika år.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser att lämna förslag till riksdagen som inskränker de fria affärstiderna. Jag vill erinra Gunnar Hökmark om att jag två gånger tidigare i år svarat på i stort sett samma fråga. Mitt svar nu blir detsamma som vid de tidigare tillfällena, nämligen att regeringens prövning av frågan pågår. Jag vill inte heller nu föregripa resultatet av denna prövning.

Herr talman! Det kan nog vara riktigt att den här frågan har ställts tidigare, men det beror på att det finns ett ganska stort allmänt intresse att få veta hur regeringen kommer att handlägga frågan om fria affärstider. Olika fackliga organisationer uppvaktar regeringen regelbundet i denna fråga. Då kan det också vara av intresse för allmänheten och konsumenterna att få veta om den prövning som regeringen genomför leder någon vart och om den har kommit någonstans. Det har bl.a. kommit fram uppgifter om att ett inskränkande av de fria affärstiderna kommer att minska antalet arbeten med ungefär 12 000 i denna typ av affärer. Detta drabbar framför allt yngre människor — människor som arbetar deltid. Finansministern kanske kan ge ett besked om det beredningsarbete som pågår.

Det kan var och en tänka på under julhandeln — det är kanske den sista julhandeln med fria affärstider.

Herr talman! Ulla Ekelund har frågat mig om jag är villig att redovisa min syn på och min inställning till den polymertekniska utbildning som redan finns i Kristianstad samt dess fortsatta utveckling. Den polymertekniska utbildningen i Kristianstad ges i form av enstaka kurser. Tillkomsten och uppläggningen av sådan utbildning är en fråga för lokala och regionala myndigheter. När det gäller universitetsoch högskoleämbetets förslag om en plastoch gummiindustrilinje, med förläggning till högskolan i Jönköping, anser jag att den föreslagna utbildningens innehåll och lokalisering bör utredas närmare. Jag är därför inte beredd att ta ställning i denna fråga redan i 1984 års budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden har jag i korthet redovisat i frågeställningen, så den behöver jag inte ta upp här. Jag vill bara säga att de kortare kurser som pågått sedan 1978 i Kristianstad, med de lärare och forskare som är knutna till utbildningen, den beredvillighet kommunen visar att ställa upp med lokaler, den stora plastindustri som finns i länet och de internationella kontakter man har är en god grund för högskolan i Kristianstad när det gäller att få en ny YTH-utbildning inom det här området. Regionstyrelsen har ju också prioriterat denna YTH-utbildning framför all annan ny utbildning i högskoleregionen. Utbildningsministern säger att hon inte nu är beredd att ta ställning, eftersom det behöver utredas ytterligare både vad gäller innehåll och lokalisering av utbildningen. Jag hoppas att den arbetsgrupp som skall utreda frågan också får representant eller representanter från Kristianstad. I den arbetsgrupp som nu har verkat har endast Lund och Jönköping representerats. UHÄ-rapporten är tydligen inte heller förankrad i exempelvis statens industriverk, hos Sveriges plastförbund eller hos Föreningen Sveriges plastfabrikanter. Dessa organ torde ändå kunna ge sakkunnig upplysning när det gäller utbildningens inriktning. Slutligen torde gymnasieskolans resurser i Jönköping resp. Kristianstad ha ägnats ganska olika uppmärksamhet. Och rekryteringsunderlaget för högskolorna torde ha beräknats efter något olika förutsättningar. Sammantaget borde detta indikera att det, som utbildningsministern säger, behövs ett fortsatt beredningsarbete. Jag vill fråga: Är utbildningsmi Nr 44 nistern beredd att väga in de synpunkter som jag nu har fört fram i det j Knird ARSA Måndagen den fortsatta beredningsarbetet och när dess resultat skall bedömas? 12 december 1983 Anf. 50 EE LENA HJELM-WALLEN: Om viss utnämning Herr talman! Det var bl.a. efter en uppvaktning med representanter för till justitieråd länsstyrelsen i Kristianstads län och högskolan i Kristianstad som jag kom fram till att det behövdes en viss kompletterande utbildning. Alltså är jag beredd att väga in vad dessa myndigheter har att säga.

Herr talman! Ulf Adelsohn har frågat mig om jag är villig att ge riksdagen en redogörelse för vilka överväganden som gjordes vid utnämningen av förutvarande justitieministern till justitieråd och ledamot av högsta domstolen och hur beredningen av detta ärende skedde. Likalydande frågor har ställts av Thorbjörn Fälldin och Jan-Erik Wikström. Det stod klart att justitieministern vid sin avgång skulle återgå till ämbetsmannabanan.
Uppgiften som justitieråd och domare i högsta domstolen är av utomordentligt central betydelse i det svenska samhället. Som högsta rättsvårdande myndighet har högsta domstolen att övervaka att de grundläggande principerna för rättssamhället kan upprätthållas. Högsta domstolens politiskt fristående ställning markeras av att justitieråden inte kan avsättas genom politiska beslut. Uppgiften som justitieråd ger således en särställning i det svenska samhället.
Regeringen ansåg att han, med hänsyn till hans väl dokumenterade skicklighet och erfarenhet från justitiedepartementet, domstolsväsendet och administrationen, var väl lämpad för tjänsten som ledamot av högsta domstolen. Regeringen bestämde sig på dessa grunder för att utnämna Ove Rainer till justitieråd. Med hänsyn till Ove Rainers pressade personliga situation togs utnämningsbeslutet redan vid regeringssammanträdet den 10 november 1983.
Det innebär också att särskilda krav måste ställas vid utnämning till justitieråd för att högsta domstolens auktoritet inte skall gå förlorad. Noggrannhet vid beredningen av sådana ärenden är särskilt betydelsefull.
I vanliga fall brukar ett ärende av detta slag även anmälas för högsta domstolen i plenum, innan regeringens beslut fattas. I detta fall underrättades domstolens ordförande före regeringssammanträdet. Med hänsyn till vad jag nyss anfört om behovet att ta ett snabbt beslut ansåg jag att det inte var nödvändigt att följa den sedvanliga beredningsordningen. Vid ett samtal några dagar efter beslutet förklarade jag för domstolens ordförande de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet.
Är statsministern villig att ge riksdagen en redogörelse för vilka överväganden som gjordes vid utnämningen av förutvarande justitieministern till justitieråd och ledamot av högsta domstolen och hur beredningen av detta ärende skedde?
Jag omtalade även att regeringen avser att framdeles tillämpa tidigare praxis att före en utnämning anmäla ärendet för domstolen i plenum. Detta meddelande har vidarebefordrats till domstolens övriga ledamöter.

Herr talman! Först vill jag tacka statsministern för svaret på interpellationen. Samtidigt beklagar jag att Thorbjörn Fälldin på grund av sjukdom inte har tillfälle att själv ta emot det. Av svaret framgår att ingen beredning i vanlig ordning föregått utnämningsd en av Ove Rainer till justitieråd. Det framgår också att orsaken till detta var rent personliga hänsynstaganden. Det har i skilda sammanhang framhållits vara ett mänskligt drag att tillåta sig personliga, snarast känslomässiga, överväganden vid utnämningen. Statsministern hänvisar som motiv för den snabba utnämningen av Ove Rainer till justitieråd till dennes ”pressade personliga situation”. Till detta är bara att säga att grundlagen och utnämningsförfarande i regler och praxis inte känner något undantag från beredningstvång och förfarande med anledning av någons personliga situation — och det på goda grunder, skulle jag vilja tillägga. I det aktuella fallet innebär det också att man bortser från högsta domstolens roll som självständig, högsta rättsvårdande myndighet i vårt land. Det har statsministern erkänt i svaret och lovat att inte upprepa. Högsta domstolens särställning gör det nödvändigt att varje utnämning verkligen föregås av den beredning som grundlagen föreskriver. Att av hänsyn till personliga skäl gå förbi denna beredning innebär att man tillför konstitutionen en ny praxis, som riskerar att allvarligt skada förtroendet för utnämningsförfarandet och vårt rättssystem. Därmed skadas i värsta fall grundvalarna för vårt samhällssystem. Från allmänna utgångspunkter kan man förstå att regeringen på rak arm var beredd att, som statsministern säger, anse Rainer ”väl lämpad för tjänsten”. Men beredningens syfte är att förstärka beslutsunderlaget från en allmän åsikt till en visshet. Högsta domstolens ställning gör detta helt nödvändigt. I efterhand kan man konstatera att Ove Rainer, genom att i en affekterad situation avsäga sig justitierådskapet, visat större omsorg om högsta domstolen än statsministern gjort genom att i en stressad situation utnämna Rainer utan egentlig beredning. Det skall också konstateras att det vid utnämningen pågick en intensiv allmän debatt, i vilken många oklara punkter förelåg. Bankinspektionens utredning var t.ex. inte klar då. Ett minimikrav borde vara att landets statsminister har så mycket tålamod i en personligt besvärlig beslutssituation att han åtminstone låter vanlig beredning ske och ser till att alla utredningar i anslutning till beslutet har genomförts innan beslut fattas. Regeringen har utnämningsmakten i sin hand. Men denna får inte användas oinskränkt eller för att tillgodose personliga önskemål och förhållanden. Det är inget förmildrande mänskligt drag om så sker. Tvärtom visar det aktuella skeendet i den s.k. Raineraffären att det mycket väl kan sluta i att det drabbar den som skulle gynnas. Den aktuella debatten efter denna utnämning visar också att statsministerämbetet riskerar att få ett drag av personlig prägel, som just grundlagen vill skydda oss från. Därför vill jag avslutningsvis begära en deklaration från statsministern om hur han uppfattar statsministerns roll i vår parlamentariska demokrati. Jag tror att vi alla är överens om att vi inte vill ha ett statsministerämbete som liknar en presidents ämbete, med personliga maktbefogenheter.

Herr talman! I regeringsformens 7 kap. 2 § står det: ”Vid beredningen av Måndagen den regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från 12 december 1983 berörda myndigheter.” Regeringsformens krav på beredning har givit upphov till en mycket omfattande praxis i Sverige. När det gäller utnämningen av justitieråd har den inneburit att justitieministern har presenterat sitt förslag för högsta domstolen, som sedan yttrar sig innan beslut fattas. Onsdagen den 9 november lämnade Ove Rainer in sin ansökan om avsked från posten som justitieminister. Innan han avgick hade han givit statsministern information om sina privata affärer. Statsministern beklagade då Ove Rainers avskedsansökan, beskrev honom som en god vän och en lysande medarbetare, och statsministern förklarade också att hans förtroende för Ove Rainer var orubbat. Morgonen därpå, på torsdagen, ringde Ove Rainer enligt Olof Palmes egna uppgifter till statsministern och hade då ”enträget vädjat” att få bli justitieråd. Vid sitt sammanträde kl. 9 samma morgon beslutade regeringen att utse Ove Rainer till justitieråd. Från Ove Rainers telefonsamtal till statsministern till det formella regeringsbeslutet gick det alltså inte mer än ett par timmar. Det är uppenbart att Olof Palme knappast ens hunnit diskutera förslaget med sina regeringskolleger. Utnämningen föregicks inte av den sedvanliga beredningsordningen. Statsministern säger i sitt interpellationssvar att högsta domstolens ordförande underrättades — inte att han konsulterades. Jag frågar: När underrättades högsta domstolens ordförande? Vem underrättade högsta domstolens ordförande? Olof Palme påstår också att han inte hade en aning om några av de omständigheter som enligt honom själv gjorde utnämningen olämplig. Statsministern säger att han inte fått någon information av Ove Rainer utöver den som stod att läsa i tidningarna. Han påstår sig i stället ha vilseletts av ”den gode vännen och lysande medarbetaren”. Ove Rainer å sin sida säger att han givit statsministern all relevant information. Jag kan bara konstatera att än en gång — jag kan inte säga för vilken gång i ordningen — står Olof Palmes ord mot någon annans. Men även om Olof Palmes version är riktig befriar inte detta honom från ansvar. Om Olof Palme inte fick fakta, varför försökte han inte ta reda på fakta? Tidningarna var i dessa dagar fyllda till brädden med obesvarade frågor om Ove Rainers affärer. Ställde verkligen inte statsministern en enda av dessa frågor? Fäste statsministern inte något avseende vid att bankinspektionen hade beslutat om en utredning om de här affärerna? Att ställa dessa frågor borde rimligen vara ett minimikrav när det gäller det inhämtande av behövliga upplysningar som regeringsformen föreskriver. Men det var tydligen alltför bråttom. Olof Palme ville gå snabbt till verket med hänsyn till Ove Rainers ”pressade personliga situation”. När Ove Rainer en vecka senare beslöt att inte tillträda sin nya befattning, 29 då kallade Olof Palme till pressträff. Den här gången hade han inte växlat ett ord med Ove Rainer, utan förlitade sig — notabelt nog! — fullt och fast på tidningsuppgifter. I närvaro av två statssekreterare med uppgift att bekräfta Olof Palmes version av händelserna förklarade Olof Palme hur han hade blivit missledd och förd bakom ljuset av Ove Rainer. Olof Palme erkände ett misstag — men allt var Ove Rainers fel. Olof Palme hade varit i god tro och hade bara visat alltför stor ”mänsklig hänsyn”. Grundlagen lämnar — som Olof Johansson sade — inget utrymme för statsministern och regeringen att använda utnämningsmakten i sådant syfte. Regeringen har inte följt regeringsformens anda, utan använt utnämningsmakten som om den vore en intern angelägenhet. Detta är allvarligt. Det är alldeles särskilt allvarligt vid en så viktig utnämning som utnämning till ledamot av högsta domstolen. Högsta domstolen är sista prövningsinstans. En del av dess ledamöter tjänstgör i lagrådet. Högsta domstolens integritet får aldrig ifrågasättas.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Sedan länge har en bestämd praxis tillämpats vid utnämningen av justitieråd. Efter en preliminär föredragning i regeringen, t.ex. vid en lunchberedning, informerar justitieministern ordföranden i högsta domstolen om att ett visst namn är aktuellt. Efter någon dag vandrar justitieministern personligen över till högsta domstolen och informerar alla justitieråden in pleno och efterhör deras synpunkter. Efter detta sker sedvanlig beredning i justitiedepartementet. Därnäst lämnas information enligt 19 § medbestämmandelagen till de fackliga organisationerna. Slutligen föredras ärendet i regeringssammanträde, där beslut fattas. I det fall som interpellationen åsyftar åsidosattes alla moment i denna praxis. Ingen preliminär beredning skedde i regeringen. Ingen information gavs till ledamöterna i högsta domstolen in pleno. Ingen beredning skedde i justitiedepartementet. Ingen lagstadgad information enligt medbestämmandelagen ägde rum. Aldrig tidigare har ett justitieråd utnämnts på föredragning av någon annan än den ordinarie justitieministern. Detta skulle kunna karakteriseras som kamaraderi och ett utslag av faktiskt presidentstyre. Men det kan också ses som ett tecken på att landets statsminister i en akut politisk situation visade bristande omdöme. Priset för detta misstag fick betalas av den som skulle hjälpas.

Herr talman! Beredningen i detta ärende har, såvitt jag kan bedöma, följt grundlagens bud. Jag tror att herr Olof Johansson har fel när han försöker antyda att grundlagen på något sätt skulle vara kränkt. Men det kommer säkert konstitutionsutskottet att granska — jag känner mig lugn på den punkten. Jag vill bara rätta också herr Wikström. Det förelåg icke någon informationseller förhandlingsskyldighet om det tilltänkta beslutet mot de fackliga organisationerna i detta fall, utan den punkt i beredningen som man kan ifrågasätta gäller informationen till högsta domstolen. Därom finns ingenting stadgat i regeringsformen eller någon annanstans, utan det är gammal god praxis. På den punkten lämnades inte någon information. Jag hade ett par dagar efteråt ett utomordentligt angenämt samtal med högsta domstolens ordförande, där vi — långt innan detta blev en stor publik fråga — klarade ut de omständigheter som gällde i det här fallet och att vi kommer att följa praxis i fortsättningen. Det är ju inte något veto som högsta domstolen har. Såvitt jag vet har icke högsta domstolen i något fall ändrat på regeringens beslut när det gäller en högre utnämning. Däremot har det förekommit i en del fall — jag skall inte nämna vilka — att man har rest invändningar mot någon kandidat, och det har förekommit en diskussion. Men informationen till högsta domstolen är en gammal god praxis som vi skall hålla på, och det var särskilda omständigheter som gjorde att man i det här fallet förbigick den. Men det har jag som sagt klarat upp i godo helt och hållet med högsta domstolen och dess ordförande. Sedan har vi då frågan: Är Ove Rainer kompetent för arbetet som justitieråd? Det är han självfallet. Det är riktigt, som han själv har sagt i tidningarna, att redan för 16 år sedan kunde han på goda grunder ha utnämnts till justitieråd. Han har en lång och mycket välmeriterad bana som ämbetsman och domare. Statssekreterare i justitiedepartementet — visar det sig, om man ser tillbaka — har alltid blivit justitieråd eller presidenter vid någon hovrätt eller kammarrätt eller också konsultativa statsråd. Det var alltså med hänsyn till de ämbeten som Ove Rainer innehaft inte alls någon speciellt hög befattning som han erhöll.

Justitieministrar i socialdemokratiska regeringar har sålunda haft en allmänt progressiv syn på kriminalpolitiken. Personer som har ingått i regeringar på de förutsättningarna har alltid återgått till ämbetsmannabanan i en eller annan form. Det var självklart att även om Ove Rainer av olika skäl inte kunde vara kvar som ledamot av regeringen borde han beredas möjlighet att återgå till den ämbetsmannagärning från vilken han hade hämtats. Hans kompetens har vitsordats av den nya folkpartiledaren, som sade att i en folkpartiregering hade han fått sitta kvar. Då måste han också rimligen vara kompetent att bli justitieråd. Det som här ifrågasätts är ju snabbheten i utnämningen, inte i och för sig hans kompetens till ämbetet. Och det finns inget annat skäl till denna snabbhet än hänsyn till Ove Rainers person. För det bär naturligtvis regeringen som helhet ansvaret. Vi har efteråt konstaterat att det var ett misstag. Vi hade bl.a. inte då tillgång till alla uppgifter om Ove Rainers ekonomi. Det är inte på det sättet att vi — den slutsatsen kunde man möjligen dra av Ulf Adelsohns anförande — gör någon polisundersökning av en kollegas ekonomiska förhållanden, utan vi utgick från de uppgifter som Ove Rainer själv lämnade. Jag är fullt medveten om att bankinspektionen höll på med en utredning. Men här hade jag samma uppfattning då som Ove Rainers advokat har nu, att den utredningen framför allt avsåg bankens handhavande av frågan och inte Ove Rainers förhållanden och att den därför inte skulle behöva påverka detta ärende. Det fanns alltså i och för sig ganska rimliga grunder för att i en situation som var väldigt svår för Ove Rainer hjälpa honom att snabbt komma tillbaka till ämbetsmannabanan. I efterhand kan man konstatera att vi borde ha sett tiden an. Det här ledde sedan till ganska orimliga beskyllningar som uteslutande riktar sig mot min person. Jag förbigår de mera utpräglade småaktigheterna från herr Adelsohn och nämner i stället de principiella ståndpunkter som möjligen kunde utläsas av herrar Johanssons och Wikströms uttalanden. Man har gått på de vulgära påståendena i borgerlig press att här skulle föreligga något slags presidentstyre. Jag vill påstå att om man jämför med de borgerliga regeringarnas tid är koncentrationen av makt till statsrådsberedningen mycket mindre nu. Det enkla skälet härtill är att där förankrades makten i realiteten till ett antal samordningskanslier. Det har vältaligt skildrats i olika böcker. Det innebar att ärendena knappast ens kom till allmän beredning, att finansdepartementet sattes åt sidan med katastrofala resultat för budgetsaldot samt att det blev orimliga långbänkar i regeringsarbetet.

Detta innebär naturligtvis att det i en sådan akut fråga som när ett statsråd kommer i ett mycket svårt blåsväder är nödvändigt för statsministern att agera. Men även i detta fall var det naturligtvis ett gemensamt beslut som vi fattade. Så jag tror att de borgerliga vulgäriteterna i viss borgerlig press om att styrelseskicket skulle ha förändrats i det här landet kan ni lämna därhän.

Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att konstatera, vilket jag gjorde från talarstolen tidigare, att vi inte vill ha inslag av personlig statsministermakt i det här landet. Olof Palme säger att regeringen vill komma ifrån långbänkarnas tid. I det här fallet är det faktiskt så att man inte har någon bänk alls att sitta på. En regering som totalt hänger i luften är inte heller någon tilltalande syn. Nr 44 Det som dessutom gällde i det här fallet var att det berörda departementet, Måndagen den dvs. justitiedepartementet, hade bytt chef. Arbetsmarknadsministern hade 12 december 1983 förordnats som chef för justitiedepartementet. Detta lägger naturligtvis ett särskilt ansvar i första hand på statsministern och i andra hand på hela regeringen att se till att man tar god tid på sig i de mycket svåra beredningar som ibland förekommer. Detta var tvivelsutan en sådan. Det är naturligtvis detta som det gäller. Eftersom den förre justitieministerns handel och vandel sattes i fråga just när det gällde hans position som justitieminister, borde ju därav följa att man iakttar särskild försiktighet och omsorg innan nya åtgärder vidtas. Det är trots allt en ganska anmärkningsvärd formulering som statsministern använder när han i sitt interpellationssvar säger: ”Med hänsyn till vad jag nyss anfört om behovet att ta ett snabbt beslut ansåg jag att det inte var nödvändigt att följa den sedvanliga beredningsordningen.” Det är alltså ett klart erkännande om att denna eftersattes. Jag tänker inte här söka föregripa konstitutionsutskottets granskning eller gå in på de slutsatser som utskottet har att dra. Men jag tycker att det är viktigt att understryka det här förfarandets grundlagsmässiga sammanhang, och jag anser att det mot denna bakgrund är en mycket allvarlig fråga.

Herr talman! Ja, Olof Palme, om jag har varit småaktig så får väl det stå i kontrast till statsministerns egen vidsynthet och förlåtande sinnelag. Det är inte alltid så lätt att följa resonemangen på de svindlande höjderna. Statsrådsberedningen har under Olof Palmes tid, framhåller han, inte alls haft samma inflytande som tidigare. Det är naturligtvis svårt att säga, och det står utanför den här debatten att bedöma andra frågor. Men nog tycker jag att vi under de år som gått haft ett ganska stort antal tillfällen att konstatera situationer där just Olof Palmes personliga handläggning av ärenden har varit mycket, mycket starkt knuten till statsministerämbetet och där vederbörande fackministrar ibland förefallit att vara okunniga och knappt ens har deltagit i handläggningen. Eftersom statsministern själv tog upp denna fråga tycker jag att den förtjänar den kommentaren. Det står också, intressant nog, i det interpellationssvar vi har fått här i dag: ”Med hänsyn till vad jag nyss anfört om behovet att ta ett snabbt beslut ansåg jag att det inte var nödvändigt att följa den sedvanliga beredningsordningen.” Det var inte regeringen som ansåg det, och det var inte den föredragande ministern Anna-Greta Leijon som ansåg detta, utan det var statsministern som ansåg att det inte var nödvändigt att följa beredningsordningen. Det står ”jag” i interpellationssvaret. Det kan naturligtvis vara en felskrivning eller något annat. Men om det är en felskrivning är det i någon mån betecknande för den koncentration som finns till statsministerns person. Olof Palme säger att såvitt han vet har högsta domstolen aldrig ändrat ett regeringsbeslut. Jag kan naturligtvis inte bedöma det, men nog tror jag att det vid flera tillfällen har hänt att högsta domstolen uttalat starka tvivel på de 33 förslag som framförts från olika regeringar. Och såvitt jag vet har det också hänt att regeringar då har avstått från att utse dem som föreslagits. Jag känner nog också till något fall där en regering inte tagit hänsyn till ett sådant önskemål från högsta domstolen, men jag tror att det bara skett någon enda gång. Herr talman! Jag kan i och för sig förstå Ove Rainers önskemål att denna utnämning snabbt skulle ske. Och jag kan gärna vitsorda vad Olof Palme säger om att man inte behöver tvivla på Ove Rainers kompetens för ämbetet. Men jag skulle vilja säga att av hänsyn till Ove Rainer borde statsministern och regeringen ha väntat och inhämtat fakta. Hade man gjort det en månad eller två, så skulle man måhända ha kunnat utse Ove Rainer till justitieråd och låta honom återgå till den bana han ville återgå till — i stället för att, som nu har skett, utan beredning utse honom och sedan utlämna honom till vargarna några dagar senare. Det var baserat inte på fakta utan på braskande tidningsuppgifter, baserat inte på samtal med Ove Rainer för att hos honom höra hur sakläget var, utan baserat på tidningarnas löpsedlar och rubriker. Om man skall visa hänsyn, Olof Palme, och mänsklig känsla och värme, så är det här inget bra exempel på hur ett ärende skall handläggas. Regeringsformens syfte är ju också att man skall förebygga det slags misstag som regeringen eller Olof Palme här har begått. Herr talman! Slutligen vill jag återupprepa den fråga som har direkt att göra med beredningen av själva ärendet: När och av vem underrättades högsta domstolens ordförande? Var det tjänsteförrättande justitieministern eller var det statsministern som underrättade honom?

Herr talman! Detta är inte en debatt om statsrådsberedningens roll i regeringsarbetet; inte heller en debatt om finansdepartementets organisation; inte en debatt om skillnaderna mellan en enpartioch en koalitionsregering. Statsministern har erkänt att han och regeringen gjorde ett misstag. I detta fall är det bättre att erkänna misstaget än att söka förklara det. I ljuset av detta utnämningsärende ter sig långbänken som en garanti för eftertanke och omdöme.

Herr talman! Jag är övertygad om att allas ögon tårades vid förslaget om långbänken som politisk princip. Jag har erkänt att det i ljuset av vad vi sedan fick reda på stod klart att Ove Rainers utnämning gick för fort. Men den enda beredningspunkt som ni har kunnat ta upp är att högsta domstolen inte fick tillfälle att i plenum ta ställning till denna utnämning. Det är riktigt. Det är en sedvana att så sker, men det står ingenstans i någon bestämmelse att ett sådant ärende skall anmälas till högsta domstolen. Att det står ”jag” i interpellationssvaret beror uteslutande på att jag för att ärendet skulle kunna behandlas av regeringen tog på mig ansvaret. Jag föreslog att Ove Rainer själv skulle tala med högsta domstolens ordförande, och om det hände något speciellt vid det samtalet skulle han återkomma till mig. På den punkten kan vi alltså kritiseras ur sedvanesynpunkt, men i övrigt har ärendet naturligtvis helt och hållet beretts. Vidare var det faktiskt inte jag som tog upp några bredare diskussioner, utan det var ni som började tala om presidentmakt och allt möjligt, och jag tillät mig att besvara det.

Dilemmat i detta fall är ju att det finns en mycket liten grupp människor i vårt land som har möjlighet att ägna sig åt avancerad skatteplanering. Det betyder rätt mycket ekonomiskt för dem. Och de håller sig i allmänhet inom lagens gränser. Då finns det ju inget att komma åt juridiskt. Men många av dessa handlingssätt är kanske inte precis i överensstämmelse med lagstiftarens mening. Ove Rainer kom själv till slutsatsen att han icke kunde kvarstå i regeringen. Jag delar hans bedömning. Det finns olika element häri som jag inte behöver ta upp nu, för det är ingen idé att ta upp de svårigheterna för enskild person. Men det är alldeles klart att Ove Rainer har utsatts för en oerhört svår press i det uppkomna läget. I allmänhet har ju pressen fullgjort den bevakande uppgift som pressen har. Det har jag sagt vid åtskilliga tillfällen. Men det framgick också i sammanhanget ting om Ove Rainers personliga förhållanden som jag inte pressetiskt vill försvara, för de hörde egentligen inte hit.

I det läget upplevde vi som kände en personlig vänskap för Ove Rainer, att han för att han skulle få litet lugn och ro, behövde komma tillbaka till ämbetsmannabanan så snart som möjligt. Det gällde ett ämbete för vilket han var solklart kompetent. Han kunde ha blivit justitieråd redan i slutet av 1960-talet på basis av de allmänna principer som man brukar följa. Ambitionsnivån var alltså inte speciellt hög för hans del. Vi tyckte att man kunde t.o.m. hoppa över det där med högsta domstolen, eftersom vi var fullt på det klara med att ingen i högsta domstolen skulle ha någonting att invända — bara man såg till att man följde god konstitutionell ordning. Vi ville ge honom en fast anställning och lätta på det massmediala trycket, men Ove Rainer förutsåg att han ständigt skulle få frågor: vad skall vi göra nu då, vad kommer att hända? Jag har medgett att det har visat sig vara ett misstag, sedan vi nu har sett facit. Vi borde ha väntat med att ta ställning i den här frågan. När jag hör somliga av herrarna blåsa upp sig, kommer det trots allt nästan ett försonande drag över detta misstag. Det var inte fråga om missbruk av makt och användande av utnämningsmakten för att sätta en inkompetent person på något arbete. Det hela präglades uteslutande av en strävan att i den ganska hårda verklighet som politiken stundom innebär ta mänskliga hänsyn till en duktig person i en mycket utsatt situation. Men det tror jag vissa av dem som talat här aldrig kommer att förstå.

Herr talman! Jag har inte talat för långbänken som princip, men det finns ju en skillnad mellan långbänk och att inte alls ha en stol att sitta på, Olof Palme. Någonstans däremellan borde det kanske ändå finnas någonting. Man kan ändå inte bortse från att det entydigt och klart står i regeringsformen att man skall ha en beredning: ”Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.” Detta ersätts i Olof Palmes regering med en försäkran om att regeringen visste att högsta domstolen inte skulle ha någon invändning. Hur man nu kunde veta detta, varifrån denna inspiration kom, vet vi inte. I dag kan vi emellertid konstatera att det alltså var Ove Rainer själv — som skulle utses till justitieråd kl. 9 — som någon gång på morgonen ringde till högsta domstolen och lät meddela att så skulle det bli. Som en cause célebre kan vi då föra in i riksdagens protokoll att den beredning som över huvud taget förekommit i ärendet har Ove Rainer stått för. Det är möjligt att vi gråter krokodiltårar, men jag erkänner villigt att jag tycker synd om Ove Rainer. Och jag erkänner också villigt att jag tyckte synd om Ove Rainer när det hela pågick, och till det lilla som jag sade hörde också just detta. Jag framhöll att saken fått orimliga proportioner för honom personligen.

Låt mig sedan, herr talman, slutligen ställa frågan: Hur skulle Olof Palme ha reagerat om den här affären hade gällt en ledamot av någon borgerlig regering? Hur skulle Olof Palme ha utlåtit sig, om exempelvis en borgerlig regering hade utsett en sådan ledamot till ett högt ämbete med omedelbar verkan? Jag överlåter åt var och en här i kammaren att själv fundera ut hur Olof Palme då skulle ha låtit.
Herr talman! Självfallet fanns det anledning att bedöma den här utnämningsfrågan med bankinspektionens utredning som underlag, även om den primärt gällde PK-banken. Det tror jag alla håller med om så här efteråt. Vidare: Regeringens ledamöter har nu fått en skriftlig redogörelse från Ove Rainers advokat. Att man borde ha haft tillgång till en sådan skriftlig redogörelse borde regeringen också ha insett på egen hand. Till sist: Om fel begås och beslut fattas på felaktiga grunder, vänds beslutet lätt mot den vars intressen skulle tillgodoses. Det nu aktuella fallet är utomordentligt belysande. Så mycket kan omedelbart konstateras, att det sätt på vilket utnämningen tillkom i varje fall inte gynnat Ove Rainer. Hanteringen har fått rakt motsatt effekt. Detta är regeringens och statsminis Nr 44 terns ansvar. Sedan får den konstitutionella granskningen i konstitutionsut : Måndagen den skottet leda fram till de övriga slutsatser som är nödvändiga.
Herr talman! Det är naturligtvis häpnadsväckande att varken statsministern eller det föredragande statsrådet informerade högsta domstolen. Statsministern säger att det här inte är fråga om missbruk av makt — nej, men det är fråga om brist på eftertanke och omdöme. Detta har gått ut över just den person som skulle hjälpas.

Herr talman! Herr Adelsohn gör litet fantasifulla utläggningar om vad vi skulle göra om borgerliga statsråd råkade i den här situationen. Jag skulle kunna nämna flera exempel på utnämningar av borgerliga politiker som kunde ha föranlett utomordentligt hårda angrepp från vår sida. Det har vi av olika mänskliga skäl avstått från. Jag skulle också kunna nämna borgerliga statsråd som befunnit sig i situationer där de med stor hänsynslöshet angripits av sina regeringskollegers partier men där vi har dämpat oss och avstått, både av hänsyn till landet och av hänsyn till vederbörande person. Påståendet att jag bara skulle läsa i tidningarna är fel. Det var på grundval av en rad olika efterforskningar och offentliga uttalanden av bl.a. Ove Rainer som vi gjorde vår bedömning. Den präglades naturligtvis av besvikelse, eftersom vi till 100 26 hade litat på både de muntliga och de skriftliga upplysningar som vi hade fått i ärendet. De baserade sig helt enkelt på vad vi fick reda på av Ove Rainer. Men eftersom det fanns mer i saken låg massmedia nästan alltid ett steg före. Till sist vill jag säga följande till herr Wikström, om jag förstått honom rätt. Makt att tillsätta ämbeten kan missbrukas om man utser uppenbart olämpliga personer, människor som man vet icke besitter de nödvändiga kvalifikationerna. Då kan man allvarligt anklaga den utnämnande myndigheten. I det här fallet är det ingen som försökt göra detta gällande, utan det har gällt en utomordentligt kompetent person. Alla de uppgifter som man rimligen behövde för att bedöma om vederbörande är kompetent förelåg. Man kan angripa oss och säga att med hänsyn till de föreliggande omständigheterna borde vi ha väntat. Det är den typ av efterklokhet som uppkommer när man vet hur det gick. Den händelseutveckling som skedde förutsåg vi inte i det ögonblick utnämningen gjordes. Vi tyckte tvärtom att vi kunde tillföra högsta domstolen en utomordentligt kunnig och kompetent jurist i ett läge då det dessutom fanns en plats ledig där. Dessutom kunde vi lindra en mycket besvärlig situation för en person. Men det skedde naturligtvis under den förutsättningen att den personen också hade visat oss förtroende genom att ge oss fullständig redovisning om sina förhållanden.
Herr talman! Vi bör ha klart för oss att denna debatt hade förts även om Ove Rainer hade varit kvar som justitieråd. Jag konstaterar också att statsministern tydligen inte längre anser Ove Rainer kompetent att vara justitieråd, utan att han nu tycks anse att det saknas någon egenskap som vederbörande borde ha haft. Statsministern talar om efterklokhet, men det gäller inte för min del.
främja svensk företagsetablering på Cuba
I samma minut jag fick höra talas om detta beslut insåg jag att här hade regeringen gjort ett stort misstag. Att skrida till verket med den hastigheten var föga lämpligt. Statsministern har inte läst detta i tidningarna, säger han. Sedan säger han i samma andetag att man till 100 92 litade på Ove Rainer, och att man gjorde sin bedömning på grundval av en rad grundliga efterforskningar. Vilketdera var det, Olof Palme? Gjorde regeringen en rad efterforskningar, eller litade man till 100 26 på vad Ove Rainer sagt? Det som jag finner avgörande är att först har man en regeringskollega; dagen efter det att han avgått och fått de bästa vitsord av sin regeringschef utses han till justitieråd; någon vecka senare släpps han till vargarna av samme statsminister utan att denne haft någon personlig kontakt med sin gode vän och lysande medarbetare. Det tycker jag säger en del om handläggningen i den regering vi har i dag. Den konstitutionella granskningen får konstitutionsutskottet stå för, och den kommer säkert att bli ingående och noggrann. Men redan i dag kan vi konstatera att Olof Palme begått ett allvarligt misstag. Utnämningsmakten har inte utövats med det ansvar som borde kunna krävas.

Herr talman! Andres Käng har frågat mig om den svenska regeringen är beredd att vädja till den kubanska regeringen om ett slut på det fackliga förtrycket, så att svenska företag med bättre samvete kan etablera sig på Cuba. Rätten att bilda fria fackföreningar och möjligheten för dessa att få verka fritt ingår bland de grundläggande medborgerliga frioch rättigheterna. Inskränkningar i dessa rättigheter står i strid med vad många stater, inkl. Cuba, förbundit sig att iaktta enligt ILO:s — Internationella arbetsorganisationens — konventioner. Den svenska regeringen har vid åtskilliga tillfällen, bl.a. inom FN, påtalat inskränkningar i de fackliga rättigheterna. Vår inställning härvidlag är väl känd av Cubas regering. Flera svenska företag har sedan många år omfattande affärer med Cuba. Några av dem har egna representanter i landet. Cuba har nu infört en lagstiftning, som gör det möjligt för utländska företag att tillsammans med cubanska statliga företag upprätta samägda företag, s.k. joint ventures i landet. Beslut om att inleda sådant samarbete fattas av de enskilda svenska företagen. Regeringen utgår därvid från att etableringen sker under såväl företagsekonomiskt som i övrigt rimliga villkor.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga, även om det var allmänt hållet. Varken jag eller någon annan vill väl att svenska företag skall etablera sig på Cuba under företagsekonomiskt orimliga villkor, för att anknyta till slutmeningen i utrikesministerns svar. Bakgrunden till min fråga är i korthet att den kubanska regeringen i fjol antog den s.k. lag 50, som ger utländska företag rätt till en rad förmåner om de etablerar sig i landet. Från kubanskt håll betonades särskilt fördelarna med den stabila lönepolitiken. På Cuba kontrollerar ju statsmakterna lönebildningen och behöver inte förhandla om lönerna med någon oberoende fackföreningsrörelse. Facket får nöja sig med att, precis som i andra av den ”reellt existerande socialismens länder” organisera frivilligt tvångsarbete på kvällar, veckoslut och helger, ordna semester för förtjänta arbetare samt fördela lyxvaror såsom kylskåp och TV-apparater till dem. Försök att bilda oberoende fackföreningar efter polsk — eller för den delen svensk — förebild har brutalt slagits ned. Det är föga förvånande med tanke på den rad av demokratiska socialister och fackföreningsledare som regimen genom åren låtit spärra in, utan att det märkbart tycks ha stört socialdemokrater i länder såsom Sverige. Just i dessa dagar har det ju blossat upp en ny debatt om våra ekonomiska förbindelser med Cuba. En moderat riksdagsman skrev i en artikel på Dagens Nyheters debattsida att det ”inom många industriområden borde finnas möjligheter för svenskt näringsliv att etablera sig och att framgångsrikt utvecklas på Cuba”. Den svenska kommittén för mänskliga rättigheter på Cuba anser det däremot ”skandalöst om svenska företag etablerar sig och drar ekonomiska fördelar i ett land, där fria fackföreningar är förbjudna, där man får betala med långa fängelsestraff eller med livet för att försöka bilda oberoende fackföreningar”. Min fråga till utrikesministern blir då: Vem ställer sig en svensk utrikesminister med facklig bakgrund bakom? Är det moderatriksdagsmannen, som vill ha fritt fram för svenska företag att investera i en diktaturstat, där de kan dra nytta av låga löner, förbud mot strejker och en allmänt regimkontrollerad fackföreningsrörelse? Eller är det Kommittén för mänskliga rättigheter på Cuba, som anser det ovärdigt svenska företag att dra fördelar av den fackliga ofriheten, i det här fallet i ett kommunistiskt diktaturland? Vilket synsätt sympatiserar utrikesministern med — det som företräds av den kubanska diktaturen och dess kreatur eller av kubanska demokrater? Är utrikesministern beredd att dra några fler slutsatser av det än de som framgick av det inledande svaret?
Herr talman! Jag finner det självklart att man här skall följa det maskineri som finns upprättat. Eftersom Cuba har ratificerat ILO-konventionerna nr 87 och 98 om föreningsrätt resp. rätt för arbetstagare att organisera sig och sluta kollektivavtal, är det Cubas skyldighet att också hålla sig till dessa regler. Det här övervakas av Internationella arbetsorganisationen, där Sverige och Cuba är medlemmar, och vi kommer att uppmärksamt följa vad som där sker. Däremot inför Sverige inga restriktioner i fråga om företagens investeringar i andra länder utom när det gäller Sydafrika.

Herr talman! Utrikesministern sade att regeringen kommer att uppmärksamt följa vad som sker i ILO. I det inledande svaret, om jag minns rätt på rak arm, sade utrikesministern att den svenska regeringen vid åtskilliga tillfällen, bl.a. i FN, har påtalat inskränkningar i fackliga rättigheter. Men det framgick inte om den svenska regeringen i FN-sammanhang också uttryckligen har påpekat de kubanska övergreppen mot fackliga rättigheter. Det framgick inte heller om den svenska regeringen direkt till sina kubanska kolleger har påtalat detta. Jag frågar mot bakgrund av att t.ex. Kommittén för mänskliga rättigheter flera gånger har vädjat till svenska regeringsledamöter att uttryckligen ta upp de fackliga fångarnas situation på Cuba. Gertrud Sigurdsen, som sitter ett par bänkar framför utrikesministern, fick den vädjan när hon for till Cuba på vänskapsbesök i höstas. Och frågan är: Tog ni upp den fackliga ofriheten på Cuba också när Carlos Rafael Rodriguez var här, gammalkommunisten som satt med i den förre, fascistoide diktatorns första regering på Cuba och som numera är en av den kommunistiske diktatorn Fidel Castros närmaste män? Inför Rodriguez besök lovade faktiskt självaste frihetsministern i den svenska regeringen, Ingvar Carlsson, att frågan om mänskliga rättigheter på Cuba skulle tas upp med den stalinistiske besökaren från Cuba. Kan utrikesministern säga om detta verkligen skedde, eller var Ingvar Carlssons ord på den punkten bara ord?
Herr talman! Jag vill än en gång erinra om att det finns ett särskilt FN-organ som behandlar fackliga rättigheter, dit anmärkningar kan göras och dit anmärkningar också har överlämnats. Det är självfallet — frågan borde inte behöva ställas — att Sverige verkar för att fackliga rättigheter skall tillgodoses i alla länder.
Herr talman! Utrikesministern svarar inte på min fråga. Ingvar Carlsson, ”frihetsminister” i den svenska regeringen, lovade uttryckligen att frågan om fackliga rättigheter skulle tas upp under den kubanske vice statschefens besök nu i höstas. Kränkningarna av de fackliga rättigheterna är ju en högaktuell fråga. Det är inte så länge sedan fem kubaner dömdes till döden för att de försökt bilda en oberoende fackförening. Sedan lindrades straffen, efter internationell opinionsbildning, så att det blev ”bara” 30 års straffarbete, som i så många tidigare fall. Frågan är om den svenska regeringen har tagit upp förtrycket mot facket på Cuba direkt med kubanska regeringsföreträdare, eller kommer ni åtminstone att göra det i framtiden?

Herr talman! Lars Werner har ställt följande fråga till mig: Hur bedömer utrikesministern den syriska interventionen i norra Libanon och de syriska militära attackerna mot Tripoli och PLO? Regeringen hade tillfälle att lägga fram sin syn på utvecklingen i norra Libanon i samband med att Palestinafrågan behandlades i FN:s generalförsamling för knappt två veckor sedan. I det svenska anförandet, som hölls den 2 december, konstaterades bl.a. följande: Inbördes strider bland palestinierna och urskillningslös granatbeskjutning, som enligt uppgift utförts även av syriskt artilleri, har utsatt de palestinska flyktingarna i norra Libanon och den libanesiska lokalbefolkningen för en ny våg av lidande och misär. De stridande parterna synes inte ha ägnat civilbefolkningens säkerhet — vare sig palestiniers eller libanesers — något intresse. Syrien kan inte undandra sig ansvaret för den civilbefolkning som lever under syrisk kontroll. När Israel förra året använde sig av urskillningslös bombning och granatbeskjutning av Beirut och andra befolkningscentra fördömde regeringen sådana åtgärder. Likartade handlingar i Tripoli med omnejd måste fördömas på samma sätt, vare sig de begåtts av palestinier eller syrier. IT anförandet underströks vidare att den svenska regeringen vänder sig mot åtgärder som syftar till att undergräva PLO:s självständiga roll som talesman för det palestinska folket. Motsättningar inom PLO får inte utnyttjas av andra länder i detta syfte. Många demonstrationer och uttalanden bland palestinier i regionen de senaste veckorna har understrukit det stöd PLO och dess ledarskap åtnjuter bland det palestinska folket. Vi tror att PLO kommer att ha detta stöd så länge organisationen inte representerar några andra intressen än det palestinska folkets egna.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har ställt följande fråga till mig: Delar utrikesministern den svenske FN-ambassadörens uppfattning om sina kollegers omdöme och kompetens? Carl Bildt har ställt följande fråga till mig: Vad har utrikesministern för synpunkter på det förhållandet att Sveriges ambassadör vid Förenta nationerna uttalar sig nedsättande om utrikesförvaltningen och anser att för Sveriges säkerhet centrala frågor bäst hanteras utan att andra än statsministern och han själv äger kännedom om dem? Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Sedan dessa frågor ställdes har ambassadör Ferm och ordföranden i personalföreningen UPF vid UD gjort ett gemensamt uttalande, vari understryks dels att majoriteten av UD:s anställda är totalt lojala tjänstemän, dels att utlämnande av hemliga handlingar inte får förekomma. Jag har ingen annan uppfattning än den som kommer till uttryck i uttalandet. Jag har fullt förtroende för och hög uppskattning av UD-tjänstemännens kompetens och lojalitet, och jag har kunnat konstatera de goda arbetsinsatser som görs såväl i Stockholm som i utlandet. Enstaka olyckliga läckor rubbar inte denna grundläggande inställning. I UD hanteras dagligen ett stort antal hemliga handlingar på ett fullt betryggande sätt. Beträffande Carl Bildts andra fråga vill jag erinra om det i och för sig självklara att det är riksdag och regering som lägger fast landets utrikesoch säkerhetspolitik. Utrikesförvaltningen följer dessa riktlinjer. I det aktuella fallet har ambassadör Ferm av statsministern fått i uppdrag att föra ett samtal med en viss namngiven person. Så snart statsministern fått samtalsuppteckningen informerades jag om innehållet i alla väsentliga delar.

Herr talman! Tack för svaret. I en tidningsintervju nyligen sade Sveriges FN-ambassadör om sina arbetskamrater på utrikesdepartementet: ”SvD har pratat med en massa skvallriga UD-byråkrater som pratar med tidningarna därför att de vill göra sig märkvärdigare än de är. Det är ju ofta något som drabbar statstjänstemän som inte har så roligt. De vill kompensera dålig lön och låg status genom att babbla i pressen under anonymitetens täckmantel. Skriv detta i tidningen.” Ambassadören har inte tagit avstånd från sina uttalanden, som f. ö. finns på band hos tidningen. Hur kan en ambassadör göra uttalanden som dessa? Hur kan en person i inflytelserik chefsposition om sina kolleger säga att de vill göra sig märkvärdigare än de är, att de inte har det så roligt, att de har dålig lön och låg status och att de babblar i pressen? Om formuleringarna är genomtänkta, är de ett utslag av fördomar och översitteri. Om de är oöverlagda, visar de att ambassadören alltför lätt råkar i affekt och har svårt att kontrollera sitt humör. I efterhand har ambassadören tillsammans med UD:s personalförening utfärdat en kommuniké, som visar att han inte är oförmögen till diplomatiska formuleringar. Uppgiften som Sveriges FN-ambassadör kräver diplomatisk skicklighet, gott omdöme, finess och personlig ödmjukhet. Sådana egenskaper visade sig Gunnar Jarring, Sverker Åström, Olof Rydbeck och Anders Thunborg besitta. Till sist: Anser inte utrikesministern att en ambassadör måste ha fullt förtroende för chefen för sitt eget departement?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på frågan. Den här debatten rör faktiskt ganska viktiga principfrågor. Är det på det sättet — som Anders Ferm nyligen antydde — att den svenska utrikesförvaltningen är så opålitlig att viktiga utrikesfrågor i fortsättningen måste handläggas via privata dagböcker, telefonsamtal eller förtroendefulla relationer med statsministerns kassaskåp, eller är det fortfarande så att Sveriges utrikespolitik kan och bör skötas på det sätt som den sedan länge och alls icke utan framgång faktiskt har skötts? Svaret på den frågan har självfallet stor betydelse för den långsiktiga konsekvensen och styrkan i landets utrikespolitik. Ifall utrikespolitiken tillåts att degenerera till misstro mot etablerade rutiner, ovilja till registrering av handlingar och bristande information till dem som löpande har att handlägga dessa viktiga frågor, kommer det självfallet inte att vara möjligt att på sikt föra en politik med tillräcklig konsekvens och styrka. Hur skallien sådan situation den ena handläggaren någonsin kunna veta vad som egentligen är den linje som fastlagts av den andra handläggaren? Hur skall en viss regering kunna fastlägga vad som var den närmast föregående regeringens linje i olika detaljförhandlingar? Hur skall vi undvika att hamna i en situation där diplomatiskt bättre skolade och med större tålamod måhända försedda nationer kan ges en möjlighet att långsamt men säkert smula sönder en i så fall dåligt sammanhållen svensk diplomati? Anders Ferms uttalande i dessa frågor i Svenska Dagbladet för en vecka sedan var — det tror jag det råder en ganska bred enighet om i denna kammare — en omdömeslöshet. Att Ferm och UPF sedan dess har mötts i ett ganska egenartat gemensamt uttalande förändrar självfallet alls ingenting i den situationen. Utrikesministern är den för utrikespolitiken närmast ansvarige. Det är hans skyldighet att värna utrikesförvaltningens ställning, dess anseende och dess arbetsformer. I detta ingår plikten att med kraft lägga fast vad som gäller i situationer när dessa ifrågasätts — självfallet även i situationer där de som måste tillrättavisas tillhör statsministerns närmaste politiska rådgivare. Genom den Fermska förlöpningen, i förening med formuleringarna i Ferms och UPF:s försoningsuttalande och en del andra uttalanden, har det + skapats en bild som lämnar utrymme för tolkningen att inemot hälften av utrikesförvaltningens anställda består av rötägg, babblande typer eller illojala kärringar. Detta är en grov förvrängning av verkligheten. Men bilden är inte bara felaktig, utan den är också farlig. Den är farlig därför att det finns en risk att omvärlden tror på den, och den är farlig också därför att det finns en risk att andra inom förvaltningen tror på den och börjar agera diplomatiskt med Fermska medel: prata i telefon i stället för att skriva telegram, inte sända papper som registreras på UD, söka hålla utrikesförvaltningen utanför. Detta borde utrikesministern ha tagit avstånd från. När han inte gör det innebär det en försvagning för landets utrikespolitik.

Herr talman! Anders Ferm blev uppbragt när han i ett plötsligt telefonsamtal konfronterades med att Svenska Dagbladets reporter innehade hemliga handlingar som uppgavs till nummer och tid och med alla övriga angivelser. Han fällde då i hastigt mod några uttryck som han sedan har korrigerat. Jag vill påpeka att det i tryckfrihetsförordningen heter att man skall fästa uppmärksamheten mera på ämnet och tanken än på uttrycket, se till syftet mer än framställningssättet. Vad som där gäller för den som med eftertanke yttrar sig i tryckt skrift må gälla också för den som överraskad i ett telefonsamtal får en upplysning som gör honom starkt uppbragt. Uttalandet har sedan rättats till genom en överläggning som förekommit med de anställdas organisation. Och jag ser ingen anledning att någon här i kammaren skulle behöva känna sig mer sårad över detta. Vad sedan gäller frågan om förtroendet för mig, är det alldeles klart att Anders Ferm inte har gett uttryck för någon brist på förtroende. Jag vill också påpeka — om det skall göras något nummer av att ett dokument inte har gått direkt till utrikesdepartementet utan till statsministern — att det faktiskt i 10 kap. 8 § regeringsformen heter: ”Chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör skall hållas underrättad, när fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat eller till mellanfolklig organisation uppkommer hos annan statlig myndighet.” Så har också skett.

Herr talman! Jag kan ha all förståelse för att man kan tappa humöret när man får del av upplysningar sådana som utrikesministern nu refererade. Men om det är någonting som skall utmärka en diplomat — enkannerligen en som skall företräda Sverige just i situationer där det plötsligt kan uppstå nya lägen — är det väl en viss förmåga att kunna behärska sig. Sedan vill jag tillägga att en färm ursäkt omedelbart efteråt naturligtvis hade klarat upp en del missförstånd. Om det är så att man lätt tappar humöret kan man ju åtra sig och beklaga vad man sagt. Men då räcker det inte med en sådan utslätande kommuniké som i detta fall. Det fanns också en annan del av den här intervjun, där sagde ambassadör + sade sig ha förtroende bara för statsministern. Det fanns en underton där som inte var särskilt rolig. Också detta kanske var illa genomtänkt. Men är det verkligen riktigt att Sveriges FN-ambassadör tappar huvudet så lätt?
Herr talman! Jag vill först påpeka att frågan om relationerna mellan Anders Ferm och Lennart Bodström inte av mig har dragits in i denna debatt. Det intressanta med Anders Ferm och hans uttalande är, som utrikesministern påpekar, inte formuleringarna för stunden, eftersom de kan vara överilade, utan det är syftet och tanken. Och syftet och tanken från Anders Ferms sida var att klargöra en annan utrikespolitisk metodik än den som är den normala och etablerade: att tala i telefon, inte registrera handlingar, gå förbi förvaltningen. Det är väl värt att notera — och det har säkert utrikesministern gjort — att när Anders Ferm hade kommit till New York och blev tillfrågad om sitt uttalande, då sade han inte, som utrikesministern nu säger, att uttalandet gjordes i stridens hetta, utan att det var ett diplomatiskt välplanerat uttalande av honom. Ifall det var diplomatiskt välplanerat av en diplomat att göra uttalanden som underkänner vad som är inte bara formerna utan också till stor del substansen i handläggningen av utrikesärendena, då tycker jag nog att det är diplomatiskt klokt, viktigt och riktigt att landets utrikesminister, som har ansvaret för dessa frågor, lägger saker och ting till rätta. Det kan i denna fråga, lika väl som i den förra som debatterades, finnas ett mänskligt behov att skydda någon som har gjort ett misstag. Men behovet att skydda någon som gjort ett misstag som riskerar att drabba förtroendet för utrikesförvaltningen får ju inte leda till den typ av överslätande attityd som utrikesministern nu intar.

Herr talman! Det frågas vad debatten gäller.

Det är detta som pågått i Sverige och som utlöser denna meningslösa debatt, där man också fortsätter att hänvisa till att man har källor på hög nivå inom UD som skulle motsäga de upplysningar som ifrån regeringens sida ostridigt har visat vilka budskap som har lämnats. Carl Bildt har deltagit i detta genom att säga sig genom dessa falska uttalanden ha fått bekräftat vad han länge trott.

Herr talman! Jag har inte deltagit i någon förtalskampanj. Jag har talat om de uttalanden som FN-ambassadören gjort. Stundom räcker det med det förtal som regeringens egna tjänstemän riktar mot regeringen.
Herr talman! Den förtalskampanj som vi diskuterar i kammaren i dag är den förtalskampanj gentemot traditionell utrikespolitisk sedvänja som FN-ambassadören inledde förra måndagen. Det är den förtalskampanj som har som centralt element de Fermska förlöpningarna och det Fermska förordet för en utrikespolitisk metodik som det borde ligga i utrikesministerns och regeringens eget intresse att förklara inte tillhör det normala. Det borde även ligga i utrikesministerns och regeringens intresse att förklara att den typen av uttalanden inte är diplomatiska utan tvärtom odiplomatiska, att de inte utgör ett föredöme utan tvärtom utgör en varning för varthän det kan gå ifall man inte ser om sitt hus. Ansvaret för att man ser om huset ligger hos utrikesministern — och hos utrikesministern allena.
Herr talman! På de flesta arbetsplatser brukar det förekomma litet skvaller. Men man brukar hålla det inom de egna väggarna. Det nya här är att detta skvaller, som man ju sällan vill nedlåta sig till att bemöta, numera också hamnar i tidningarna. Jag anser att Carl Bildt tillhör de mer framträdande kolportörerna, inblandad i konspiratoriska utrikespolitiska formuleringar med resonemang om vem som talar med vem och vem som inte gör det. Dessutom utsås missämja mellan departementets tjänstemän.
Herr talman! Det kräver litet talang att hålla utrikesministern till rätt debatt. Nu diskuterar vi faktiskt ambassadören Ferm — åtminstone är det om detta som både Jan-Erik Wikström och jag ställt frågor här i riksdagen. Jag kan väl förstå att det inte är det mest populära samtalsämnet för utrikesministern just nu, men det ingår i ett statsråds skyldighet att svara även på frågor som han inte vill svara på. Det är faktiskt så att Ferm gjort offentliga uttalanden i media som är anstötliga utifrån normal utrikespolitisk praxis. Det borde vara så att utrikesministern hade den personliga integritet, den politiska ställning och det kurage som tydligen krävs för att säga åt Ferm att det han sagt faktiskt är olämpligt. Att man sedan kan hålla förmaningstal över att saker och ting hamnat i pressen i största allmänhet håller jag gärna med om. Om utrikesministern håller ett sådant tal just nu, riktat mot FN-ambassadören, kan han räkna med mitt instämmande.

Herr talman! Jag har på intet sätt sagt — varken i denna debatt eller någon annanstans — att Ferm sagt att han inte har förtroende för utrikesministern. Det påståendet får utrikesministern stå för själv. Jag har påstått att Ferm sagt att han inte har förtroende för utrikesförvaltningen. Det är utrikesförvaltningen och dess betydelse för konsekvensen och styrkan i vår utrikespolitik som jag har omsorg om. Jag har uttryckligen sagt att frågan om de personliga förhållandena mellan Anders Ferm och Lennart Bodström kanske inte bör bli föremål för en debatt i denna kammare. Frågan gäller Ferms förlöpningar gentemot utrikesförvaltningen. Det är den saken vi borde ha diskuterat. Jag beklagar att utrikesministern inte ville det. Jag beklagar att han inte ville ställa saker och ting till rätta på det sätt jag anser att en departementschef har skyldighet att göra.
Herr talman! Eftersom Carl Bildt tagit upp frågan om vad saken ytterst gäller, har jag också velat gå in på den och inte bara uppehålla mig vid de symtom som Carl Bildts uttalanden utgör.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att förbättra sjukvårdens säkerhetssystem. Enligt hälsooch sjukvårdslagen har överläkaren det medicinska ledningsansvaret inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att denna läkare ytterst är ansvarig för den sjukvårdande verksamhet som bedrivs av underställd personal. Däri ligger också ett ansvar för att den medicintekniska apparaturen används på ett sätt som motsvarar ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och att underställd personal har kompetens för uppgifterna. Socialstyrelsen har i höst givit ut en rapport om medicinteknisk säkerhet . I denna konstateras bl.a. att det för en säker och ändamålsenlig användning och drift krävs att berörd personal hela tiden vidmakthåller nödvändiga medicinska och tekniska kunskaper om utrustningen. Det åligger huvudmannen att organisera sin verksamhet så att dessa krav kan tillgodoses. Ansvaret för att den medicintekniska utrustningen utnyttjas på ett riktigt sätt ligger således på huvudmannen. Denne skall besluta om och tillhandahålla nödvändiga resurser för att uppnå erforderlig medicinteknisk säkerhet. Jag vill understryka angelägenheten av att personalen noga instrueras om sina arbetsuppgifter och att sådana rutiner finns så att misstag i arbetet så långt som möjligt förhindras. Med hänsyn till vad jag här har sagt avser jag inte att vidta några åtgärder med anledning av detta.

Herr talman! Jag vill tacka sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Svaret är ju utformat så att sjukvårdsministern redogjort för de regler som fastslagits i sjukvårdslagen om det medicinska ledningsansvaret och ansvaret för hur den medicinska apparaturen på ett riktigt sätt skall användas. Vidare har hon redogjort för reglerna hur personalen skall få den utbildning och den kompetens som är nödvändiga för att klara uppgifterna. Huvudmannen har ju också sitt ansvar att besluta om de nödvändiga resurserna för att uppnå den medicinska säkerhet som krävs. Statsrådet Sigurdsen avser inte att vidta några åtgärder i anledning av min fråga. Frågan har ställts på grund av den mycket tragiska olycka som hände på ett av våra sjukhus, där tre patienter avled. Ytterligare människoliv var i fara på grund av olyckan. Därför finns det anledning att fråga sig om säkerheten är tillräcklig. Det gällde i det här fallet dialysbehandling. Denna sjukvård bedrivs på olika sätt på olika håll i vårt land. Man har olika system, bl.a. individuella system, i vilka säkerheten påstås vara större. Nu förefaller det mig vara angeläget att man kan klara dessa problem i framtiden. Det vore mycket bra om man kunde ha ett system som gör att den mänskliga faktorns betydelse inte är så stor. Hade man här haft ett system där dialysvätskan indikerade att det var något galet och där behandlingen automatiskt hade avbrutits, skulle det ha inneburit en större säkerhet. Det har också hänt en del annat som gör att man kan fråga sig om säkerheten är till fyllest. Jag kan som exempel nämna de patienter som fick hjärtklaffar inopererade och som sedan avled. Vidare har stark oro framförts från Riksförbundet för njursjuka. Man vill att socialstyrelsen skall se över hur dessa frågor på ett bättre sätt skall kunna klaras i framtiden. Jag vill fråga sjukvårdsministern om hon anser att tryggheten för patienterna på våra sjukhus är tillräcklig i dag och om hon inte är beredd att göra någonting ytterligare för att bättre klara det min fråga gällde.
Herr talman! Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvården. Det innebär att den också skall bevaka säkerhetsfrågorna när det gäller den tekniska utrustningen. Socialstyrelsens rådgivande nämnd för medicinsk-teknisk säkerhet ger förslag till säkerhetshöjande åtgärder. Man publicerar också årligen redogörelser för de ärenden som behandlats i nämnden. Socialstyrelsen har en arbetsgrupp som följer de här frågorna. Jag tror att patienterna på de svenska sjukhusen kan känna säkerhet. Jag tror däremot inte att det är möjligt att med teknikens hjälp helt eliminera den mänskliga faktorn.